Herr talman! Låt mig först få beklaga att det har dröjt så lång tid innan jag varit i tillfälle att besvara herr Olof Johanssons mycket välskrivna och väl genomtänkta interpellation. Men han hade ju förståelse för de orsaker som i våras förhindrade mig och som nu har dragit ut på tiden för svaret. Jag tycker det är riktigt, som han framhäver, att vi inte skall glömma händelserna i våras. Vi lider ju fortfarande av konsekvenserna av dem. Förseningen av fastställandet av olika planer har varit en väsentlig orsak till att igångsättningen av bostadsbyggandet har försenats över året. Det är inte den enda orsaken men en av de väsentliga orsakerna, så en strejk som den här kommer att länge ha efterverkningar. Jag tycker också man skall dra konsekvenserna av det här. På det offentligrättsliga området finns den s.k. förhandlingsrättskommittén som prövar de olika frågorna och gör en översyn av statstjänstemannalagen. Sedan gläder det mig att herr Johansson har lyssnat på mitt svar på rätt sätt. Jag sade nyss att regeringen noga har övervägt frågan om hur man skall kunna få ett betryggande skydd mot samhällsfarliga konflikter, och låt mig nu få utveckla det litet närmare. I de överväganden som jag nämnt ingick att tillsätta en parlamentarisk utredning för att se över det nuvarande förhandlingssystemet. Vi övervägde detta mycket noga och diskuterade det med organisationerna. Från organisationernas sida framhölls då att en sådan utredning skulle försvåra förhandlingarna om ett nytt huvudavtal. Samtidigt underströk organisationerna sitt starka intresse av att lösa fråran om samhällsfarliga konflikter genom avtal. Mot bakgrund av denna positiva inställning till att finna en lösning på den viktiga sakfrågan ansäg regeringen övervägande skäl tala för att parterna först borde ges tillfälle att noga pröva frågan om skydd mot samhällsfarliga konflikter förhandlingsvägen. Och jag kan tillfoga den upplysningen att statens avtalsverk och personalorganisationerna redan har inlett förhandlingar om ett nytt huvudavtal. Den av herr Johansson väckta idén om att allmänheten och inte bara parterna bör vara representerade i de här nämnderna tillhör det som får prövas i dessa förhandlingar. Det är i och för sig ingen orimlig tanke alls. Jag tror att erfarenheterna från i våras bör ha gett alla mycket att tänka på. Då har vi tyckt att det var riktigt att först parterna, utifrån en positiv vilja att komma fram till en rimlig tingens ordning, fick pröva möjligheterna att genom förhandlingar komma fram till goda regler. Nu fär vi väl avvakta resultatet av de förhandlingarna.

Herr talman! Låt mig bara göra ett par kommentarer till den här mycket intressanta debatten. Också jag beklagar att den inte har kommit till ständ tidigare i kammaren — jag har med intresse varje vecka avvaktat om den här interpellationen skulle komma att besvaras. Jag vill börja med att citera några ord som statsministern anförde i den allmänpolitiska debatten den 3 november. Han sade: ”Vi kommer — — — att erfara hur detta” — statsministern avsåg ökade krav på inflytande — ”successivt kommer att leda till större inflytande för löntagarna över olika delar av det ekonomiska livet. Det kommer att ske genom att förhandlingsrätten vidgas — — —.” Sedan följde en del andra konstateranden. Det är ju intressant att konstatera att statsministern så sent som för nägra veckor sedan slog fast detta, att förhandlingsrätten om möjligt bör vidgas. Statsministern berörde nu i sitt svar den s.k. statstjänstenämnden och konstaterade att nämndens utslag följdes vid de prövningar som gjordes i februari-mars. Sedan gick samhället in — den s.k. fullmaktslagen genomdrevs. Och utan att nu föra en debatt om huruvida fullmaktslagen var vettig eller nödvändig eller principiellt riktig eller inte kan vi konstatera, att åtminstone i manga fackliga tidskrifter och inom många fackliga organisationer uppfattades denna tvångslag eller fullmaktslag som ett slag i ansiktet. Jag tror att de riksdagsledamöter som röstade ja den gängen åtminstone av de flesta aktiva inom olika fackliga organisationer kom att betraktas som representanter för en härd och stel arbetsgivarpart. Då infördes begreppet ”väsentliga medborgarintressen”. Statsministern säger här att det inte är angeläget att nu göra någon precisering av vad som menas med begreppen samhällsintressen och medborgarintressen; vi skall vänta med det till dess vi får ett nytt avtal mellan parterna. Då vill jag fråga: Hur kan då statsministern vänta sig att parterna — som har samverkat i dessa frågor i de nämnder statsministern själv talade om och som har lojalt följt nämndernas utslag — skall kunna definiera vad som är samhällsfarliga konflikter och vad som är åtgärder som hotar väsentliga medborgarintressen? Jag efterlyser där en precisering från statsmakternas sida. Jag gör det kanske från andra utgångspunkter än herr Olof Johansson i Stockholm och mycket därför att detta förhandlingsspel och förhandlingsmaskineri bör vara uppgjort på förhand, så att vi inte får den typ av konflikter som vi hade senast rörande principernas tillämpning. Vad avser statsmakterna, i detta fall regeringen och avtalsverket, med dessa begrepp? Vad är en samhällsfarlig konflikt, och när är väsentliga medborgarintressen hotade? Jag tror inte att parterna någonsin vid överläggningar kan komma fram till den preciseringen. De måste ha ”hjälp” av statsmakterna i det fallet.

Herr talman! Jag är tacksam för att statsministern ansåg det vara rimligt att frågan om allmänhetens representation i statstjänstenämnden prövas i samband med förhandlingarna om det nya huvudavtalet. Men jag vill ändå något litet utveckla varför jag tror att det år viktigt att vi parallellt med förhandlingarna om huvudavtalet har en parlamentarisk förankring. När det gäller prövningen av gällande lag har naturligtvis statsmakterna det yttersta ansvaret; det kommer man aldrig ifrån. Däri ligger också. som jag ser det, huvudavtalets begränsning. Även höga f. d. fackliga funktionärer har gjort uttalanden som tyder på att de inte har den situationen helt klar för sig. Sålunda sägs det t.ex. i SACO-tidningen upprepade gånger att strejkerna var ”legala” och ”avtalsenliga”, därför att ”frågorna om konfliktåtgärdernas samhällsfarlighet har prövats av de nämnder, som staten själv varit med om att inrätta för detta ändamål”. Mot samma bakgrund ville Bertil Östergren pa Verkstadsföreningens jubileumskongress den 28 september ha politikerna att lova, att de aldrig skulle göra om detta med tjänstepliktslagen. Det löftet fick han inte. av det enkla skälet att han hade fel, trots att man tycker att han borde ha vetat bättre än att komma med denna begäran. Det heter ju i riksdagens principbeslut 1965, att det är statsmakterna som i sista hand maste bedöma om en konflikt är samhällsfarlig, inte de partsammansatta tjänstenämnderna. Det var ocksa den bedömningen vi gjorde i varas. Låt mig citera vad som sägs i propositionen år 1965. Det står bl.a.: ”Statens och kommunernas verksamhet kan uppenbarligen ej tillåtas bli försatt ur spel. Samhället måste äga medel att värja sig mot konflikter, som skulle äventyra rikets säkerhet eller medborgarnas trygghet till liv och egendom, vården av sjuka, omhändertagna och andra behövande eller medföra allvarliga rubbningar i samhällsekonomin eller folkförsörjningen.” Konflikter av den typen ansågs uppenbarligen som samhällsfarliga då. Men någon närmare precisering gavs inte vid det tillfället. Anser inte statsministern mot bakgrund av erfarenheterna från i väras att det behövs ett klargörande när det gäller innebörden av begreppet samhällsfarliga konflikter? Trots den i och för sig invändningsfria uppräkningen i propositionen fran ar 1965 är denna innebörd inte särskilt preciserad. Det måste som sagt stå alldeles klart att ansvaret till sist ligger hos statsmakterna — det måste det göra, alldeles oavsett vilken typ av huvudavtal man kommer fram till i de nu påbörjade förhandlingarna, som statsrådet Löfberg aviserade i sitt anförande i söndags. Genom uppläggningen av förhandlingarna mellan statens avtalsverk och herörda tjänstemannaorganisationer kanske man kan säga att SACO får litet plåster på saren för i varas. SACO var ju den organisation som sade upp huvudavtalet, och därmed upphörde det ocksa att gälla för övriga parter. SACO har ingen fredsplikt tör närvarande. eftersom SACO aldrig undertecknade avtalet med avtalsverket. Fragan är vilka grunder som egentligen finns —- vi kan naturligtvis alltid hoppas i det avseendet att komma överens den här gangen, och dessutom sa som jag ser det. komma överens om att begränsa stridsomradet, dvs. skapa ett bättie skydd för allmänheten, för tredje man? På det sättet ställer man ocksa motparten i en starkare position; jag antar att SACO upplever det sa. Det aterstår att se, om detta är en framk omlig väg. Jag vill till sist säga, att det för att man skall lyckas sannolikt förutsätter en och annan sinnesförändring sedan i varas.

Herr talman! Det allra sista vill jug instämina i. Sedan svarade väl i realiteten herr Olof Johansson på herr Wiik mans frågor. men mitt svar kan gälla bada. Det är självklart att det i sista hand är statsmakterna som bär ansvaret — de kan aldrig komma ifrån det ansvaret. De måste vara beredda att ta ansvar och att handla när detta är ofrånkomligen nödvändigt. Det är också ofantligt svart att på förhand precisera exakt i vilka situationer man skall handla. Det var en bra uppräkning som herr Johansson gjorde. Han kunde dock ha tillagt en mening ur det här aktstycket. där det står: Men konflikter med sådana verkningar — som nyss uppräknades — kan förekomma även på den enskilda arbetsmarknaden. Det går inte att begränsa dem till den statliga arbetsmarknaden, utan de kan drabba också på den enskilda marknaden, Detta slutliga ansvar kan statsmakterna aldrig fransäga sig; därigenom skulle de i sista hand frånsäga sig möjligheten att regera landet. Vad som är viktigt är emellertid att försöka skapa ett maskineri som gör att man sa langt som möjligt kan undvika att hamna i sådana situationer. Det maskineri som fanns i våras var väl — för att uttrycka sig inlindat —- inte fullödigt i alla avseenden. Om man vill få till stånd en bättre tingens ordning pa grundval av de då gjorda erfarenheterna är det bäst att först lata parterna resonera igenom erfarenheterna och försöka komma fram till nya regler. Sedan har naturligtvis statsmakterna fria hander att se på resultatet och överväga den situation som har uppkommit.

Herr talman! Fru Thorsson har frågat om regeringen överväger att utfärda en deklaration om att i kommersiell trafik flygning i överljudsfart inte kommer att tillåtas över svenskt territorium. Frågan om trafik med civila överljudsflygplan, s.k. SST-plan över svenskt territorium har tidigare — 1967 och 1968 — behandlats i interpellationssvar i riksdagen. Den svenska ståndpunkten angavs härvid vara att trafik med civila överljudsflygplan inte kommer att tillåtas över Sverige. om den medför hälsovådliga förhållanden, t.ex. i form av regelmässiga sömnstörningar eller om den orsakar skador på byggnader. Det framhölls vidare att i den mån det uppkom olägenheter, som inte kunde accepteras, fick överljudstrafiken finna sig i åtgärder från det allmännas sida som kunde innebära inskränkningar eller förbud. I en rekommendation, som antogs vid Nordiska rådets senaste session, rekommenderar rådet de nordiska regeringarna bl.a. att oförd gen gemensamt utfärda förbud för SST-plan att flyga över land på sådant sätt att ljudknallarna nar ner till marken. Rekommendationen torde få anses i praktiken innebära ett totalt förbud för SST-trafik i överljudsfart över landomraden. De nordiska ministrar som har det närmaste ansvaret för dessa frågor — i Sverige kommunikationsministern — har övervägt överljudsproblematiken bl.a. mot bakgrund av Nordiska rådets rekommendation. De svenska, danska och norska ministrarna har enats om att låta utarbeta gemensamma förslag till lagstiftning med förbud mot civil trafik i överljudsfart över resp. länders områden. För svensk del räknar jag med att regeringen kommer att ta ställning till ett sadant förslag i början av nästa är.

Herr talman! Jag har dubbel anledning att tacka statsministern för det svar han just lämnat mig på min interpellation och för dess innehall. Drygt ett halvt år har gätt sedan problemet civilflyg i överljudsfart senast diskuterades här i kammaren genom en annan interpellation.

Jag ser det väntade gemensamma beslutet i Danmark, Norge och Sverige att totalförbjuda civil trafik i överljudsfart över respektive länders områden som en starkt positiv åtgärd för aktivt miljöskydd. Jag ser det också som ett välkommet led i en process där förhoppningsvis allt fler länder sätter stopp för sådant flyg över sina territorier och därmed gör det allt svårare att ekonomiskt motivera dess kommersiella användning.

Man skulle frivilligt avstå från att utnyttja ett framsteg i teknisk mening, därför att det innebär inte ett framsteg i mänsklig mening, därför att det innebär en tvivelaktig förmån för några få på bekostnad av och till skada för de många. Herr talman! Bevisen för det meningslösa och potentiellt farliga i det kommersiella överljudsflyget ser ut att bli allt starkare. I tidigare riksdagsdebatter kring den här frågan som statsministern erinrar om i sitt interpellationssvar 1967 och 1968 angav regeringen som sin ständpunkt att sädan trafik inte skulle komma att tillåtas över Sverige, om den kunde komma att medföra hälsovådliga förhållanden eller förorsaka skador på byggnader. Ett fåtal provflygningar nyligen med det fransk-brittiska överljudsplanet Concorde, som nu är flygande, i en nordsydlig bana väster om Skottland och Wales och över sydvästra England har rapporterats medföra 348 ersättningsanspråk för skador enbart på fastigheter, tak, fönsterrutor m.m., vilket ledde till utbetalda skadestånd på omkring 140 000 kronor. Hur bedömer och värderar man mänskliga upplevelser och skador av bullerstörningar som de som drabbas av dem inte kan undkomma? Att ljudknallen över befolkade områden icke kan accepteras verkar allt fler bli eniga om. Fortfarande är dess verkan över hav, den skada som kan komma att vållas sjöfarten liksom havens djurliv, alls inte tillräckligt klarlagd. Därtill kommer att om överljudsplanen tvingas operera i underljudsfart över befolkade områden, väntas den ofullständiga bränsleförbränning, som detta innebär, medföra allvarligt ökade föroreningsproblem. Detta måste framhållas, eftersom tyvärr ingenting ännu tyder på att de två pågående respektiva fransk-brittiska och sovjetryska projekten kommer att avbrytas. Med allt skäl har ljudknallen, dess tio mil breda bullermatta och dess fysiska och psykiska effekt på levande varelser och miljö, blivit särskilt uppmärksammad i debatten. Men den är bara en del av problemet. Andra negativa företeelser i samband med överljudsflyg är effekten av dess avgaser i stratosfären, som bedöms bestå i dels en långsiktig påverkan på klimatet, dels hälsorisker för människorna genom en minskning av stratosfärens skyddande ozonhalt. Klimatforskarna vid det internationella Stockholmssymposiet i somras — ett led i förberedelserna för FN:s miljökonferens — betecknade en sådan minskning av stratosfärens ozonhalt med endast 1 procent som ”mycket allvarlig ”. I en tid då nödvändigheten att hushålla med jordens bränsletillgangar framstar allt klarare. är det ocksa skäl att erinra om att överljudsplanen drar 2,5 å 3 gånger mer bränsle per passagerarkilometer än underljudsplanen. Därmed berörs en annan aspekt av problemet, nämligen den ekonomiska. Enbart det nu dödade amerikanska SST-projektet hade i våras dragit en sammanlagd utvecklingskostnad av 5 miljarder kronor, och avvecklingskostnaderna för det projektet beräknades till nära 800 miljoner kronor. Jag vet icke exakt hur mycket som hittills totalt investerats i de tyvärr ännu pågående Concordeoch Tupolev 144-projekten. men vår internationellt väl kände specialist på området, Bo Lundberg, uppgav i en intervju i vaäras att Concordeprojektet då kostade omkring 120 miljoner kronor i månaden. Enligt en uppgift i ett radioprogram nyligen skulle totalt 12 miljarder kronor ha investerats i det utvecklingsarbetet. Beräkningar av de operativa kostnaderna visar ocksa att de per passagerarkilometer blir omkring dubbelt så höga för Concorde som för jumbojeten 747. Bo Lundberg anser att överljudsplanen, om de kommer att sättas i trafik över Nordatlanten, maximalt skulle kunna överta 10 procent av passagerarantalet. För att detta lilla fåtal jäktade människor skall kunna resa över Atlanten med en i och för sig tvivelaktig tidsvinst på nägra få timmar och under mycket obekvämare former än för närvarande, skulle alltsa människor och miljö utsättas för faror och hälsorisker, på kort och på lang sikt, som kan vara betydande och allvarliga. Jag betonar detta, herr talman, eftersom det allvarliga SST-problemet ju inte i och för sig är löst i och med att tre skandinaviska länder, glädjande nog, går samman kring ett ovillkorligt överflygningsförbud. Nordiska rådet rekommenderade i våras de nordiska regeringarna att verka för fortsatt internationell forskning kring det outredda problemet ljudknallen över hav liksom kring regleringen av överljudstrafik över huvud taget.

Herr talman! Förutom de tre skandinaviska länderna har USA redan utfärdat ett ovillkorligt förbud mot civilt överljudsflyg över sitt territorium, medan länder som Canada, Holland, Irland, Schweiz och Västtyskland utfärdat villkorliga överflygningsförbud. Den fortsatta internationella debatten, inte minst i samband med FN:s miljökonferens, hoppas jag skall driva fragan ännu mer framåt och leda till så många ytterligare länderförbud att trafikflyg i överljudsfart blir en ekonomisk orimlighet. Det steg som nu förbereds är ett led i den utvecklingen. Den uppgift som statsministern har lämnat i dag mottas därför med uppskattning och tacksamhet.
Herr talman! Jag har inte mycket att tillägga till fru Thorssons utomordentliga redovisning för problematiken på det här området, men jag kanske fär beröra två ting helt kort. Vär deklaration i dag förefaller självklar, men 1967 tror jag att vi var den första regering som tog ställning emot överljudsplan. Detta berodde i hög grad på det arbete som Bo Lundberg — som då var chef för flygtekniska försöksanstalten — utförde och den övertalningsförmåga som han hade. Vi blev därigenom informerade tidigare än de flesta — ära den som äras bör. Nu är det konsekvent att fullfölja den linjen. Vidare vill jag understryka det som fru Thorsson sade om det internationella samarbetet.

Det är nämligen en begränsad glädje om vi slipper de här ljudbangarna över vårt territorium, men de blir en regelbunden plåga för människor i andra delar av världen.
Herr talman! Jag ber att få tacka statsministern för de ytterligare synpunkter som han just har anlagt. Jag vill gärna säga att jag personligen är mycket livligt medveten om den pionjärroll som Sverige spelade på detta område i och med de deklarationer som gavs under åren 1967 och 1968. Vid de tidpunkterna var jag tjänsteman i Förenta nationernas sekretariat och upplevde den svenska regeringens tillkännagivande med utomordentligt stor tillfredsställelse. Det är denna pionjärroll som har gjort det möjligt för vårt land att också sedan spela en mycket framträdande roll i de internationella överläggningarna och diskussionerna kring detta mycket svårartade och besvärliga problem. Det finns all anledning att instämma i statsministerns uttryck för erkänsla till den som hårdast har drivit den här debatten på internationell botten från svensk sida, nämligen Bo Lundberg, för de insatser som han har gjort. Det är min livliga förhoppning att vi i den fortsatta internationella debatten verkligen skall kunna bidra till att föra denna fråga, internationellt sett. fram till en lycklig lösning.

Herr talman! Herr Molin har frägat 1) vilka åtgärder jag avser att vidta för att minska väntetiderna i den öppna sjukvården, 2) om det enligt min mening föreligger ett samband mellan dessa väntetider och den s.k. sjukronorsreformen samt 3) om jag är beredd medverka till att en arbetsgrupp tillsätts med uppgift att utvärdera sjukronorsreformen. Det fanns i slutet av 1960-talet betydande rekryteringsproblem i fråga om läkartjänsterna inom den öppna sjukvården, psykiatrin och långtidssjukvården. Vakanssiffrorna inom dessa områden av sjukvården låg då på 20-25 procent av antalet inrättade läkartjänster. Genom en rad olika åtgärder har vi under de senaste åren kunnat väsentligt nedbringa dessa vakanssiffror, samtidigt som ett stort antal nya läkartjänster kunnat inrättas inom dessa viktiga vårdområden. När det gäller den öppna sjukvården, som herr Molin tar upp i sin interpellation, har antalet verksamma provinsialläkare sedan år 1968 ökat från 823 till I 039, dvs. med över 25 procent. Under samma tid har vakanssiffrorna för dessa läkartjänster kunnat minskas från omkring 20 till 6 procent. Därutöver har sedan ar 1969 inrättats över 200 nya specialistläkartjänster inom den öppna sjukvården. Sammantaget har den öppna sjukvården alltsa under de senaste ären genom en medveten prioritering av detta vårdområde tillförts mer än 400 nya läkartjänster. En fortsatt prioritering av den öppna sjukvården jämte långtidssjukvården och psykiatrin kommer att ske. Utvecklingen har inte varit lika gynnsam inom vissa andra områden, bl.a. ögonsjukvärden och röntgenverksamheten. Jag har vid besvarandet av andra interpellationer vid årets riksdag haft tillfälle att närmare redovisa de olika åtgärder som vidtagits och planeras för att förbättra situatiqnen även inom dessa områden. Det bör ocksa påpekas att ett 5S0-tal av de nyss nämnda specialistläkartjänsterna i öppen vård avser ögonsjukvården och röntgenverksamheten. När det gäller att fa till ständ en fortsatt förbättring av läget inom den öppna sjukvården vill jag vidare erinra om de förslag beträffande den öppna vården som i år har lagts fram av en särskild utredningsman. Förslagen syftar till att ge sjukvårdshuvudmännen ökade möjligheter att välja sådana lösningar av den öppna sjukvårdens organisation som passar skiftande lokala förhållanden. Olika åtgärder föreslås också för att underlätta en samordning av den öppna värden utanför sjukhusen med verksamheten vid sjukhusen. Denna utredning liksom ett av socialstyrelsen lämnat betänkande om läkartjänsternas utformning remissbehandlas för närvarande. Det finns i detta sammanhang även anledning att peka på den ökade läkarutbildningen, som beräknas leda till att antalet läkare stiger från ca 11 000 år 1970 till ca 16 000 år 1975. Socialstyrelsen har samtidigt sin uppmärksamhet riktad på hur de resurser som finns tillgängliga inom sjukvården bäst skall kunna utnyttjas så att starkt specialiserade tekniska och personella resurser i första hand ställs till förfogande för de patienter som har behov därav, medan sjukdomsfall av mindre svårighetsgrad behandlas på en därför avpassad nivå. Detta arbete med nivåstruktureringen inom sjukvården är av stor betydelse för att få till stand en effektivare vårdplanering med mindre väntetider. Med anledning av herr Molins fråga beträffande sambandet mellan utvecklingen inom den öppna sjukvården och sjukronorsreformen vill jag framhälla följande. Den sjukvårdspolitiska malsättningen har under de senaste åren alltmer inriktats på en omstrukturering av sjukvården. Detta har framstätt som viktigt inte minst på grund av sjukvårdens kostnadsutveckling. Den mindre kostnadskrävande sjukvården vid läkarstationer och värdcentraler utanför sjukhusen har därvid kommit i förgrunden på ett helt annat sätt än tidigare. Olika åtgärder har vidtagits för att i första hand ställa de nya sjukvärdsresurserna till förfogande för den av samhället bedrivna öppna, decentraliserade sjukvården. De siffror som jag nämnt i det föregående visar att vi nu kan börja avläsa resultaten härav. Sjukronorsreformen är av väsentlig betydelse för genomförandet av denna sjukvårdspolitiska målsättning, samtidigt som den i sig också inrymmer en viktig social reform. Det är inte riktigt när man ibland försöker göra gällande att sjukronorsreformen skulle försvåra sjukvärdsbehandlingen -- den är i verkligheten ett av medlen att underlätta en utbyggnad av den offentliga öppna sjukvården. Sjukronorsreformen har framför allt haft sin betydelse genom att patientens kostnader för den öppna sjukvården blivit enhetligt bestämda på samma sätt som kostnaden för att vara inlagd på sjukhus. Tidigare var den mindre resurskrävande öppna värden vid läkarmottagningar väsentligt dyrare för patienten än den mycket mer resurskrävande vården då man var inlagd på sjukhus. Mot denna bakgrund är det inte någon oväntad effekt av reformen att patienterna i ökad omfattning söker sig till den öppna läkarvärden i stället för till sjukhusens vardplatser. Ganska samstämmiga erfarenheter visar att den ökade patientströmmen för öppen vård i viss omfattning fortfarande gar till sjukhusens akutmottagningar. Den effekten är närmast ett uttryck för att läkarstationerna och vardcentralerna behöver byggas ut — och detta var både ett syfte med och en förutsättning för sjukronorsreformen. Jag vill i detta sammanhang nämna att landstingens byggnadsplaner för nästa år omfattar bl.a. ett 40-tal nya läkarstationer och vårdcentraler, som samtliga getts förtur inom de investeringsramar som regeringen fastställt för sjukvården. Det har ibland uttalats farhågor för att sjukronorsreformen i kombination med totallönen för läkarna i ett övergångsskede skulle minska sjukvårdsinsatserna i den öppna sjukvården och att reformen därigenom temporärt skulle motverka sitt syfte. Föreliggande statistik beträffande utvecklingen under år 1970 visar emellertid på en uppgång av antalet besök i den offentliga öppna läkarvärden under sjukronorsreformens första ar. Det föreligger nu statistik även för första halvåret 1971. Denna visar en fortsatt ökning av antalet läkarbesök inom sjukronorsreformens ram även under första halväret 1971 jämfört med samma tid under är 1970. Det är självklart att resultaten i olika avseenden av sjukronorsreformen fortlöpande följs både inom socialdepartementet och i socialstyrelsen och riksförsäkringsverket och vfallet också av Landstingsförbundet. Enligt min mening finns det därför inte någon anledning att tillsätta en särskild arbetsgrupp för att utvärdera sjukronorsreformen.

Herr talman! Jag skall be att få tacka socialministern för svaret. Bakgrunden till interpellationen är givetvis de starkt oroande uppgifter som har framkommit bl.a. i Läkartidningen om att väntetiderna har ökat inom den öppna sjukvärden. Till interpellationen har dessutom bidragit den diskussion som har förts om att sjukvården inte kan klara alla sina uppgifter i framtiden utan att det kommer att bli nödvändigt att prioritera olika vårdsökande, så att vissa får avstå från en vård som det i och för sig är medicinskt möjligt att ge. Jag kan ansluta mig till mycket av vad som sägs i socialministerns svar. Det gäller försöken att skjuta över patienter från den slutna vården till den mindre kostnadskrävande och mera lättillgängliga öppenvården. Det gäller prioriteringen av langtidsvården. psykiatrin och öppenvarden. Och det gäller tanken på någon sorts nivastrukturering inom sjukvärden. På de här punkterna har jag ingen avvikande mening mot den som redovisas i sSosalminmsterns svar.

Da ha: jag ända inte berört de specialdiscipliner där väntetiderna av olika skål är ännu längre, och jag har inte heller inkluderat den tid som det krävs för att få remiss och som i vissa fall bidrar till att höja siffran ytterligare. Det är väl alltså helt klart att det här är en oroväckande utveckling. Om den fortsätter, kan vi ju hamna i den situationen att man får vänta så länge, att det verkar meningslöst att ens söka beställa tid inom öppenvården. På det viset skulle i och för sig köerna minska, men på ett icke avsett sätt. För många människor bidrar uppenbarligen de långa väntetiderna till ett ökat lidande genom att de får vänta på att komma under adekvat behandling. Dessutom är det naturligtvis så, att tiden av oviss väntan för många människor också medför ett stort psykiskt lidande. Herr talman! Vad beror nu dessa förhållanden på? Jag har ställt frågan om de kan förklaras av sjukronorsreformen, som ju trädde i kraft för ett och ett halvt år sedan, alltså samtidigt med den kraftiga ökning av väntetiderna som vi nu kan konstatera. Socialministern uppehåller sig i svaret vid sjukronorsreformens betydelse för de totala sjukvårdsinsatserna i samhället och konstaterar att dessa icke har minskat sedan den 1 januari 1970 och att reformen följaktligen inte kan ha lett till en minskning av sjukvårdsinsatserna. Det är glädjande. Jag har inte heller i min interpellation förutsatt något annat. Den av mig refererade artikeln i Läkartidningen har också som två huvudslutsatser att sjukronorsreformen icke har lett till någon minskning av sjukvårdsinsatserna, vilket är glädjande, men att den däremot har lett till en förlängning av väntetiderna, vilket är mindre glädjande. Vad jag har sagt är att den totala sjukvårdsefterfrågan har ökat och jag har i det sammanhanget ställt frågan om inte denna ökning kan tänkas ha ett samband med sjukronorsreformen. Jag har då tagit förhållandena på röntgenavdelningarna som ett belysande exempel på att det skulle kunna finnas ett sådant samband. Jag skulle alltså vilja upprepa denna min andra fråga i interpellationen: Anser socialministern att sjukronorsreformen har bidragit till att öka efterfrågan på sjukvård och därmed bidragit till att förlänga köerna? Vad skulle det annars kunna vara som förklarar de starkt förlängda väntetiderna? En drastisk ökning av de faktiska sjukdomsfallen har vi väl ingen anledning att räkna med. Under alla omständigheter motiverar de gjorda iakttagelserna en utvärdering utförd av en speciell arbetsgrupp i samarbete med sjukvårdshuvudmännen. Jag har upplevt de vittnesmål som har lagts fram på senare tid om en förändring mot ökad tidspress och mot bristande personlig omsorg på sjukhusen som ganska skakande. De hör definitivt inte ihop med ett socialt välfärdssamhälle. Den av socialministern förordade satsningen på öppenvården tror jag som sagt är rätt väg. Fler läkarstationer och läkarhus, en utbyggd företagshälsovård, mera förebyggande åtgärder kan säkert förbättra situationen. Men räcker det? Mäste inte också, mot bakgrund av de uppgifter vi nu har om väntetiderna. finansieringen och prissättningen inom sjukvården ses över? Finns det inte en risk för att vi annars försätter den öppna sjukvärden i den situationen att den inte kan klara den väntade överströmningen av alla de värdfall som vi är ense om att man inte klarar inom den slutna vården utan som alltså bör föras över till den öppna? Jag tror, herr talman, att det här är väsentliga frågor, frågor som kommer att följa politikerna framöver. Jag vill sluta med att fråga socialministern om han anser att det i dag finns någon anledning till optimism på detta område.

Herr talman! Först vill jag notera herr Molins uppslutning bakom de mycket väsentliga riktlinjerna för den svenska sjukvårdens strukturförändring.

Jag noterar, herr talman, att herr Molin så helhjärtat har accepterat principen. Herr Molin tog upp en del andra frågor i anslutning till detta och pekade på några sektorer inom sjukvården, där vi alltjämt har problem och bekymmer. Jag har haft tillfälle, som jag nämnde i interpellationssvaret, att under innevarande riksdag diskutera en del av dessa sektorer, nämligen röntgensektorn och — för bara någon vecka sedan — ögonsjukvården. Vi har satt in en rad olika åtgärder för att söka åstadkomma en förbättring på dessa punkter. Jag skall inte upprepa vad jag från denna talarstol tidigare har redovisat i de frågorna. Jag hänvisar i dessa stycken herr Molin till protokollen. Herr Molin tar bl.a. upp tillströmningen till den öppna sjukvården. Jag har redovisat att det icke har skett någon minskning av sjukvårdsproduktionen. Herr Molin ställde då frågan om det ändå inte har blivit en ökad tillströmning till sjukvården. Ja, det är sannolikt. Man har väl också anledning att räkna med att människor som tidigare inte hade råd att anlita t.ex. privatläkare i dag har andra möjligheter att efterfråga sjukvård tack vare sjukronorsreformen. Herr Molin nämnde i detta sammanhang röntgenundersökningarna. Dessa utgör en viktig medicinsk service i bl.a. den öppna sjukvården. I sjukronorsreformen ingick den mycket viktiga sociala reformen att man enbart för enhetsavgiften skulle kunna få en rad olika undersökningar utförda — laboratorieundersökningar, röntgenundersökningar etc. — och detta har självfallet lett till en ökad påfrestning på röntgenavdelningarna. Vi är medvetna om detta och planerar också åtgärder. Jag har tidigare redovisat det i samband med en interpellation i just den frågan. Herr Molin tog också upp frågan om väntetiderna och om remisserna, något som han särskilt understrukit i interpellationen till mig. Jag vill bara i korthet säga att de spörsmålen i hög grad sammanhänger med de organisatoriska frågorna, dvs. sådana som tas upp i den s.k. Rahmska utredningen. Det gäller säledes en bättre samordning mellan den sjukvård som ges på sjukhusen och den sjukvård som meddelas utanför dessa. Det är en viktig plancringsfråga som vi nu får anledning att ta ställning till. Jag har redan tidigare aviserat att riksdagen nästa är får en proposition med förslag till ändringar i sjukvårdslagen på denna punkt. Herr Molin ställde, om jag förstod honom rätt, avslutningsvis en fräga om prissättningen på siukvarden. Jag vet inte vad herr Molin därvid närmast hade i tankarna. Låt mig klart säga ut att sjukvården om något är ett område, där icke plånboken fär vara bestämmande för människornas möjligheter att efterfråga i detta fall vård och behandling. Det kan icke få vara på annat sätt i ett land som vårt. Vi vet att det finns länder ute i världen där prismekanismen på ett helt annat sätt reglerar människornas möjligheter att efterfråga sjukvård, men det är icke det tillståndet, herr Molin, vi vill ha i vårt land. Det fundamentala med sjukronorsreformen är att den på sitt sätt kommer att spela en väsentlig roll i strukturförändringen. Jag har framhållit tidigare att vi inte har anledning att vara överraskade över att reformen medförde en ökning av antalet patienter som sökt sig till den öppna läkarvården. Det var avsikten med reformen, och genom de ökade resurser som tillförts den öppna sjukvården har det också kunnat tas emot ett ökat antal besök i den öppna läkarvärden just under sjukronorsreformens första år. Låt mig redovisa ett par siffror till. Det har under loppet av 1970 registrerats 165 läkarbesök per 100 invånare vid den offentliga öppna sjukvärden. Detta är fler besök än tidigare, när man tar hänsyn till att de registrerade läkarbesöken inom sjukronorsreformens ram ofta omfattar flera olika behandlingar, t.ex. — jag har nämnt det tidigare - röntgen, laboratorieundersökningar och remisser. Ett läkarvärdskvitto var förut lika med en behandling, medan sjukronorskvittot ofta inrymmer flera behandlingar. Av intresse är också att statistiken visar högre tal i slutet av året än vid årets början. Som jag nämnde i mitt svar, föreligger nu en statistik även för första halvåret 1971. Den visar en ökning av antalet läkarbesök inom sjukronorsreformen med cirka 4 procent under första halvåret 1971 jämfört med samma tid 1970. Det finns alltså anledning att betona att sjukronorsreformen är ett led i olika sjukvårdspolitiska åtgärder genom att den underlättar en överföring av efterfrågan från den slutna till den öppna vardsektorn. Det är viktigt att man har detta klart för sig. Det nya läkarutbildningssystemet är ett lika viktigt instrument som vi har kunnat skaffa oss för läkarresursernas fördelning. Betydelsefulla är också genomförda ändringar i sjukvårdslagen som möjliggör en större integrering mellan den öppna och den slutna sjukvården. Framför allt är det dock genom den kraftigt ökade läkarutbildningen som vi har skaffat oss de grundläggande förutsättningarna för att skapa en bättre balans mellan olika värdomraden och specialiteter. med andra ord bättre värd möjligheter för de sjuka. Herr talman! Detta är i korthet vad iag ville säga med anledning av herr Molins påpekanden i kommentaren till det svar jag lämnade på hans interpellation.

Herr talman! Jag skall be att få tacka socialministern för kompletteringarna, som jag tycker var värdefulla. Jag noterar, precis som socialministern giorde inledningsvis, att vi är ense i prioriteringsfrågan. Jag har tidigare tillhört fullmäkuge i en av de städer som alltjämt är sjukvardshuvudmän och där verkat för en utbyggnad av öppenvarden, langtidsvården och psykiatrin. Det är i och för sig värdefullt att konstatera enhälligheten på den punkten. I min interpellation tog jag inte upp de specialområden som tidigare varit föremal för behandling här i kammaren, nämligen röntgenoch ögonklinikerna, men mycket långa väntetider förekommer också på andra hall — vid kvinnoklinikerna, i samband med allergologiska undersökningar och på de medicinska klinikerna. Det avgörande är ju om man ser bilden i dess helhet, att den genomsnittliga väntetiden på 49 dagar är oacceptabelt lång. Jag tycker att det var ytterst värdefullt att höra att socialministern har förhoppningar om att den organisationsförändring inom sjukvarden som har förebådats och som också nämns i interpellationssvaret skall leda till en minskning av väntetiderna. Jag slår fast detta och tackar för det. När det gäller frågan om sambandet mellan sjukronorsreformen och väntetiderna tolkar jag socialministerns senaste inlägg på det sättet, att sjukronorsreformen fört med sig fler läkarbesök inom den öppna vården men också längre väntetider. Socialministern sade i och för sig inte att det fanns ett sadant samband, men det finns väl ingen annan logisk förklaring. Till det är bara att säga två saker. Det finns ett behov av en opartisk utvärdering av sjukronorsreformens effekter inom sjukvården, och det finns anledning att diskutera sjukvärdens finansieringsproblem i framtiden, givetvis icke minst mot bakgrunden av de svårigheter som kommunerna i dag har.

Herr talman! Självfallet är det med mycket stor tvekan som jag begär ordet eftersom det ännu återstår ett par obesvarade interpellationer. Men jag vill bara göra några korta kommentarer. Det är nämligen en sak som inte kommit fram i denna diskussion och som jag vill beröra. Jag skulle, herr talman, vilja göra gällande att kriteriet på god sjukvård är att man skall kunna tillhandahälla den till överkomligt pris och att kvaliteten på sjukvården skall vara hög. När det ler priset för vår sjukvärd tror jag inte att nägon kan påstå annat än att den ges till överkomligt pris. Jag tror också att vi kan säga, att kvaliteten på sjukvården är god, i den meningen att vi har välutbildade läkare och annan sjukvårdspersonal som fyller rimliga anspråk. Vi kanske också kan säga att värt land i det hänseendet är en föregångare i relation till många andra länder. Men det finns två saker som jag tycker är viktiga och som hör ihop med resonemanget om kvaliteten. Den ena är att man i större utsträckning än för närvarande borde ha möjligheter till fritt läkarval, att kunna fa konsultera den läkare som man har förtroende för. som man anser skicklig och bäst ägnad att bota ens sjukdom, Detta har i och för sig ingenting med sikt onorsreformen att göra ty de restriktioner som gäller fanns även innan den reformen genomfördes. Men det är en funktion av sjukronoisreformen som jag skulle vilja ta upp. Jag vill inte påsta, herr talman, att denna fraga absolut hänger ihop med reformen. men faktum är att det visar sig att sedan reformen genomfördes och det nya avtalet träffades mellan Läkarförbundet och sjukvårdshuvudmännen får allt fler patienter räkna med att byta läkare under pågående behandling. Man kan alltså inte ens räkna med att tills en behandling är färdig få behålla den läkare som först konsulterades. Detta tycker jag är en allvarlig brist i vår sjukvård. Jag påstår alltså inte att detta är en direkt konsekvens av sjukronorsreformen. Det kan vara en konsekvens av arbetstidsregleringen, vad vet jag. Men jag skulle vilja fråga herr statsrådet, som är ansvarig för vår hälsooch sjukvård, om han anser att detta är rimligt. Jag känner personer som varit patienter hos psykiater och som fått byta läkare, och i synnerhet när det gäller psykiska sjukdomstillstånd är det naturligtvis olyckligt att behöva räkna med att komma till nya läkare vid samma behandling. Det främjar inte ett gott behandlingsresultat. Herr statsrådet erinrade om den prioritering som i dag gäller, för den öppna vården, långtidssjukvården och psykiatrin. Jag skall inte göra gällande att jag har någon annan uppfattning när det gäller prioriteringen, men jag vill erinra om att riksdagen i går enhälligt ställde sig bakom kravet på smärtfri förlossning. Vad kommer det att leda till när det gäller prioriteringarna? Det är en fråga. I det sammanhanget skulle man också vilja diskutera vad en eventuellt fri abort skulle leda till i fråga om ändrad prioritering. Vi måste alltså i riksdagen veta vad vi gör när vi fattar beslut.

Herr talman! Jag vill säga till herr Molin att det inte är en utvärdering av sjukronorsreformen som vi behöver, men vi behöver i hög grad fler läkarcentraler, en fortsatt utbyggnad och förstärkning av den öppna vården. Det är detta arbete som vi är mitt uppe i. Inte minst mot bakgrunden av de kraftigt ökade kostnaderna på hela sjukvårdsområdet måste vi få till stånd en omstrukturering — jag upprepar det — och dä måste vi förstärka den öppna sjukvården. Det är alltså fler läkarcentraler, det är ökade resurser för den öppna vården som vi behöver. I det arbetet är sjukvårdshuvudmännen fullt sysselsatta.

Jag är glad för att fru Kristensson, med den kunskap om svensk sjukvård som hon besitter, så klart gör denna deklaration. Sjukronorsreformen har annars i vissa sammanhang blivit beskylld för så mycket; inte minst har man satt in kritik på denna punkt. Jag vill gärna understryka att sjukronorsreformen inte är något hinder för att en patient såvitt möjligt behandlas av samme läkare. Vad det här gäller är i stället sjukvårdsorganisatoriska frågor, och dessa är i hög grad föremål för uppmärksamhet. Ett mycket viktigt utredningsförslag i dessa organisatoriska frågor remissbehandlas för närvarande. Detta förslag kommer att möjliggöra en bättre samordning av hela den öppna sjukvård som bedrivs av allmänläkare och specialistläkare. Förslaget har formen av en ramlagstiftning som ger sjukvårdshuvudmännen bättre möjligheter att välja sådana lösningar för den öppna värdens organisation som är lämpliga med hänsyn till de lokala förhållandena. I utredningsbetänkandet behandlas också frågan om en ökad samordning av verksamheten vid sjukhusen och i den öppna sjukvården. Fru Kristensson kom även in på frågan huruvida det inte med tanke på patientservicen alltför ofta sker byten av läkare. Vi är också här inne på frågor om organisation, samordning och samverkan. Det är min förhoppning att de förändringar som har vidtagits och som kommer att vidtas i sjukvårdslagen skall göra det möjligt att förbättra förhållandena på denna punkt. Slutligen nämnde fru Kristensson frägan om smärtfri förlossning som riksdagen tog ställning till i går, när socialutskottets betänkande nr 40 behandlades. Självfallet är det fråga om prioriteringar här, nu och i fortsättningen. De är svåra och besvärliga många gänger, men den kraftiga ökningen av läkarantalet i vårt land kommer naturligtvis på litet sikt att skapa andra möjligheter, således även på det här området. Jag har sagt tidigare i riksdagen — jag gjorde det bl.a. när vi diskuterade ögonsjukvärden för någon tid sedan — att socialstyrelsen har i uppdrag att nu göra en allsidig översyn av programmet för läkartilldelningen. Vi har de här frågorna i hög grad under observation.
Herr talman! Vi är uppenbart helt ense om att det krävs ökade resurser för den öppna sjukvården; det har ju debatten hittills visat. Men vad jag har försökt säga är att en opartisk utvärdering av sjukronorsreformen har ett samband med frågan om finansieringen av den öppna sjukvården. Jag har alltså tillåtit mig vara något mindre optimistisk när det gäller möjligheterna för sjukvårdshuvudmännen att i fortsättningen få fram de pengar som krävs för uppbyggnaden av den öppna sjukvården. Det har naturligtvis varit bakgrunden till interpellationen, tillsammans med uppgifterna om de långa väntetiderna.

Herr talman! Herr Magnusson i Nennesholm har frågat om jag vill medverka till att sjukvårdsbyggen där läkarcentral för den öppna sjukvården och sjukhem för längtidssjukvården är samplanerade kan hänföras till den prioriterade delen av sjukvårdens investeringsramar. Socialdepartementets siukvärdsdelegation, där bl.a. sjukvårdshuvudmännen är representerade, meddelar varje år riktlinjer till socialstyrelsen beträffande prioriteringen av siukvårdsbyggandet inom de av regeringen fastställda investeringsramarna för sjukvården. Enligt de riktlinjer som fastställts av sjukvårdsdelegationen senast den 21 juni 1971 tillhör läkarstationer för den öppna sjukvården och sjukhem för långtidssjukvården de i första hand prioriterade områdena för sjukvårdsinvesteringarna. Det ligger i sakens natur att ett byggnadsföretag som utgör en kombination av läkarstation och sjukhem också hänförs till denna i första hand prioriterade sektor av sjukvärdsinvesteringarna. Ett betydande antal sådana projekt har både nu och tidigare omfattats av socialstyrelsens beslut i fråga om igångsättningstillstånd. Det byggnadsföretag som berörs i interpellationen är till huvuddelen ett stort lasarettsbygge, som vid socialstyrelsens granskning har befunnits vara betydligt överdimensionerat. Jag kan inte här gå in på ett enskilt ärende som handläggs i socialstyrelsen. I det avseendet vill jag bara hänvisa till att en arbetsgrupp med representanter för socialstyrelsen och landstinget har tillsatts för det fortsatta projekteringsarbetet och att man därvid bl.a. skall undersöka möjligheterna till en sådan uppdelning av projektet att lokalerna för läkarstation och långtidssjukvård kan ges förtur.

Herr talman! Jag vill gärna tacka socialministern för det mycket snabbt avlämnade svaret på min interpellation. Anledningen till interpellationen var det förhållandet att man i Värnamo byggt lokaler för alla gemensamma servicefunktioner inom ett nytt lasarett, som i sig skall inrymma öppenvårdscentral och sjukhem för långtidssjuka. I de servicelokalerna finns panncentral, som skall klara inte bara lasarettet utan också personalbostäder, vilka skall byggas utanför sjukhusområdet. Där är administrationslokaler, kontorslokaler, kök och matsalar, förråd och undervisningslokaler, lokaler för cafeteria, kök, herroch damfriseringar, kort sagt alla de servicelokaler som skall betjäna hela anläggningen när den blir färdig. Dessutom finns det lokaler för folktandvård och på psyksidan en öppenmottagning och en värdavdelning med 132 platser. Det är vad man nu har byggt och skall flytta in i nästa år i februari. När man skulle börja bygga de övriga lokalerna för medicin, kirurgi och KK, fick man plötsligt inte kvot att fortsätta byggnationen. Hela projektet var ju fran början inritat och hade tillkommit i bästa samförstånd mellan landstinget och myndigheterna.

Från landstingets sida förklarade man sig genast beredd att sköra ned anläggningen. Den kommitté som socialministern talade om i sitt svar är iu klar på denna punkt - man har kommit överens om 90 platser. I den gamla byggnationsplanen var det 120 platser. Det skulle ha varit 130 enligt sjukvärdsplan 67, men FU hade minskat antalet till 120. I sitt sista anförande nyss med anledning av herr Molins interpellation sade socialministern att man är beredd att försöka få en bättre samordning till stånd mellan den öppna och den slutna vården. Det är just det man har försökt i detta bygge i Värnamo för Jönköpings län. Jag vill klart säga att denna sjukhusbyggnation skall betjäna Jön köpings läns befolkningsmässigt mest expansiva område, som under de senaste tio ären haft en folkmängdsökning på 7 000 å8 000 invånare. Här har projekterats gemensamma lokaler för den öppna vården och för den slutna vården. Vi har inskrivningslokaler, röntgen och laboratorium för att ta några exempel på gemensamma lokaler. Enligt det sista socialministern sade med anledning av den förra interpellationen är detta någonting att sträva efter. Att vi i Jönköpings län har varit före i utvecklingen på detta område borde ju inte bestraffas med att vi inte fick fortlöpande byggnadskvot då vi skulle bygga ut. När man fick kvot till detta bygge, som blir färdigt för inflyttning i februari, sade myndigheterna här uppe i Stockholm att det är ingen risk — har ni fått igångsättningskvot kommer ni att få fortlöpande kvot allteftersom bygget fortskrider. Då man nu ifrån landstingets sida vid förhandlingar med myndigheterna påminde om det löftet, svarade tjänstemännen bara att vid det tillfället satt inte vi här — det var andra personer, och vi tar inte ansvar för vad de lovade. Men vi inom länet menar att det är ämbetsverket som sådant och inte de enskilda personer som tjänstgör vid olika tillfällen som landstinget i sin planering skall vara beroende av. Det är för övrigt, herr talman, inte bara landstinget utan i detta fall också kommunen med sin bostadsplanering som kommer i ett besvärligt läge. En av de största tidningarna i landet skrev i söndags att Värnamo lasarett torde vara ett av de allra sämsta i hela södra och mellersta Sverige — det finns avdelningar på sjukhuset som är i det närmaste hälsovådliga. Jag skulle gärna i kammarens protokoll ha velat läsa in vissa avsnitt av den rapport som vi i sjukhusdirektionen fick från läkarna, från sjukhusdirektören, om det tillstånd som de olika avdelningarna befinner sig i, men jag skall inte uppta tiden med detta. Det är ingen uppbygglig läsning när det gäller modern sjukhusvård år 1971. Yrkesinspektionen var för litet sedan där nere och har sagt till oss i direktionen att inspektionen kommer med en mycket amper inlaga -- det får inte vara på det här viset. Där stär vi alltså i denna situation. Vi har i detta bygge lagt in det som i dag prioriteras när det gäller byggandet av sjukvårdsanläggningar — öppenvårdscentraler och sjukhem för långtidssjuka. Det är just det som står på nästa sjukhusetapp, och då borde vi ha fått bygga detta i löpande följd. Kan vi inte få en ändring till stånd när det gäller den kvot som tilldelats oss inom den allmänna ramen, så har vi inga möjligheter att göra någonting därvidlag vare sig 1972 eller 1973, om inte specialkvot tilldelas oss. Detta är rätt besynnerligt i rådande arbetsmarknadsläge. Under augusti var dock 200 jobbare sysselsatta vid detta bygge, i början och mitten av november arbetade 100 man där. I december kommer 50 man att vara sysselsatta vid bygget och i januari är de sista väck. Det här innebär också att landstinget den gång vi får kvot och kan fortsätta bygget måste lägga ut ytterligare pengar i introduceringskostnader för en ny entreprenör -— det kommer efter vad jag hört de senaste dagarna att röra sig om 250 000 å 300 000 i. som vi tycker, onödiga utgifter. Om vi i stället fått fortsätta byggnationen i löpande följd hade det blivit billigare för landstinget som byggherre och för länets invånare som skattebetalare. Och det allra viktigaste kanske hade varit att det blivit en bättre sjukvårdsservice för bygdens folk. Detta måste vara det allra väsentligaste. Men härtill kommer också att ett antal byggnadsarbetare nu blir arbetslösa. I stället för att arbeta på bygget får de gå och stämpla eller också sänds de ut på beredskapsarbete som bekostas av statsmedel. Även ur den synpunkten hade det varit bäst om det inte hade blivit något avbrott i byggverksamheten. Socialministern säger i svaret att den tillsatta arbetsgruppen ”skall undersöka möjligheterna till en sådan uppdelning av projektet att lokalerna för läkarstation och långtidssjukvård kan ges förtur”. Då vill jag meddela att arbetsgruppen i dag har blivit färdig med den delen av sitt arbete. Men det hjälper ju inte, om vi inte får byggnadskvot för att fortsätta byggnationen på uppgjorda grundvalar.

Herr talman! Herr Magnusson i Nennesholm har i sin interpellation frågat om jag vill medverka till en ändring av gällande bestämmelser, så att sjukvårdsbyggen där öppenvärdscentraler eller sjukhem för långtidsvård är samplanerade kan erhålla byggnadskvot från den allmänna ramen. På det har jag svarat att det inte behövs någon ändring. Principerna i sådana fall finns fastställda sedan flera år tillbaka. Härtill vill jag bara lägga, att herr Magnusson i Nennesholm blundar för att det här är fråga om ett stort lasarettsbygge, som enligt socialstyrelsens bedömning är överdimensionerat. Den arbetsgrupp som sysslat med dessa frågor har som uppgift att undersöka möjligheterna för en sådan uppdelning av projektet att lokalerna för läkarstation och långtidssjukvård kan ges förtur. Detta är det positiva besked jag kan ge utan att gå in på ett enskilt ärende som handläggs av socialstyrelsen.
Herr talman! På socialstyrelsen är man villig att medverka, om man bara får byggnadskvot. Men enligt de informationer jag fått anser man sig inte ha några sådana möjligheter med nuvarande bestämmelser.

Herr talman! Herr Magnusson i Nennesholm har ju tillhört Sveriges riksdag under inte så ringa tid och bör därför känna till att vi här i kammaren inte behandlar enskilda ärenden. Det är socialstyrelsen som handlägger detta ärende; låt mig än en gång få understryka det.
Herr talman! Jag känner till detta, men här är det fråga om, huruvida det i princip är möjligt att flytta över en kvot från den ena ramen till den andra. Finns den möjligheten, då är saken klar.

Herr talman! Herr Hermansson i Stockholm har frågat mig vad jag anser om kampanjer för att förstärka de privata kapitalistiska företagens och organisationernas inflytande över och styrning av opinionsbildningen, särskilt vad gäller skolorna, och vilka åtgärder regeringen avser att vidtaga. I ett demokratiskt samhälle är det av grundläggande betydelse att vi har en fri opinionsbildning. På regeringens initiativ har en rad olika åtgärder genomförts under de senaste åren för att skapa bästa möjliga förutsättningar härför. Det gäller bl.a. stöd till de politiska partiernas verksamhet och stöd till dagspressen. Ett delvis likartat syfte har det tidskriftsstöd som fr.o.m. innevarande budgetår getts fastare former. Av vikt är givetvis också att etermedierna står fria gentemot såväl statsmakten som företag och organisationer. Radiolagen fastslår kravet på opartiskhet och saklighet. En särskild nämnd — radionämnden — har att kontrollera att detta krav efterlevs. Skolan skall bl.a. — som framhålls i läroplanen för grundskolan — genom en objektiv, dvs. saklig och allsidig, undervisning i ämnen av samhällsoch naturorienterande slag föra in eleverna i den omgivande verkligheten. Läroplanen förutsätter att olika värderingar redovisas i undervisningen. Självfallet skall inte i en omdebatterad fråga exempelvis endast en organisations ståndpunkt framföras. Ett material från en organisation som isolerat ger en ensidig bild kan i och för sig användas. Ensidigheten bör dock motverkas genom att eleverna får ta del av andra synpunkter på frågan. I läroplanerna för både grundskola och gymnasieskola understryks vidare mycket kraftigt att undervisningen skall utveckla elevens förmåga att pröva kritiskt och självständigt och att motstå tendentiös päverkan. I en demokrati kan vi inte och får inte hindra olika organisationer att föra fram sina uppfattningar även till skolans elever. Så länge detta sker öppet och med angivande av källan är det helt i linje med läroplanen. En organisations informationsverksamhet bör dock ej ges karaktären av massiv, påtvingande kampanj utan präglas av en vilja att ställa information och upplysning till skolans förfogande.

Herr talman! Bakgrunden till min interpellation är bl.a. den verksamhet som bedrivs av Svenska arbetsgivareföreningen och som i betydande grad inriktar sig på att påverka just skolans elever. En treårsplan för denna propagandaverksamhet har antagits av Svenska arbetsgivareföreningens styrelse. Riktlinjerna för densamma finns sammanfattade i en promemoria, som delvis citeras i interpellationen. I slutet på sitt svar, för vilket jag tackar.

Får jag anföra några omständigheter som visar detta. Först några citat ur den promemoria som sammanfattar riktlinjerna för Arbetsgivareföreningens propagandaverksamhet under den närmaste treårsperioden. Denna behandlar olika delar av denna verksamhet under rubrikerna Den teoretiska debatten, Skolinformation osv.

Man vill påverka faktiska skeenden, hur vid tolkning nu detta skall ges. Det framgår i fortsättningen av Svenska arbetsgivareföreningens plan för propagandaverksamheten under treårsperioden att man inte alls begränsar denna till att ge information om den egna organisationens uppbyggnad och arbete. Man syftar i stället till att använda organisationens resurser för rent politisk verksamhet. Arbetet på propagandans olika områden skall här spela en avgörande roll. Vad man vill åstadkomma säges vara ”ett positivt utformat ideologiskt alternativ till den marxistiska socialismen”. Det är också ett sådant alternativ Arbetsgivareföreningen vill propagera för i skolorna. Den ideologiska kamp man för framställs i mycket dramatiska ordalag. Jag ber att få återge ett citat ur promemorian: ”Vänstervågen har under det senaste året kommit in i en andra fas. Skummet ryker inte så uppseendeväckande högt som i den närmast föregående perioden, men dyningen har en desto farligare styrka. Det kanske viktigaste slaget utkämpas just nu inom skolan. Vänstervågen har nått läroböcker, skolradioprogram, åtskilliga lärare och givetvis på det sättet att eleverna drabbas av massmedia och de organiserade politiska aktiviteterna.” Det är alltså slaget om skolan som Arbetsgivareföreningen ser som sin viktigaste uppgift i propagandaverksamheten. Skolinformation är den sektor man enligt egen utsago uträttat mest på och där man siktar till en fortsatt utbyggnad. Det handlar alltså inte om någon helt ny verksamhet, utan om en utvidgning av vad man från Svenska arbetsgivareföreningens sida hållit på med under de senaste åren. Man har redan utgivit en mycket stor mängd propagandamaterial som tillhandahålles skolorna dels gratis, dels till mycket låga priser. Det är böcker, broschyrer, tidskrifter, tillfällighetstidningar, väggtidningar, diabilder, filmer osv. Jag har här en packe trycksaker som jag erhållit genom riksdagens upplysningstjänst. Det är sådant material som man skickar ut till skolorna. Om man tittar på innehållet i detta material så har det en blandad karaktär. Det finns broschyrer med viss faktaupplysning. Men det mesta materialet har en påtaglig politisk färg. Det är ingen tvekan om att Svenska arbetsgivareföreningens s.k. informationsverksamhet i skolorna har karaktären just av en massiv, påtvingande kampanj med bestämda politiska syften. Undervisningen i skolorna präglas även denna kampanj förutan i hög grad av borgerliga ideal. Nu satsar alltså arbetsköparnas centrala organisation en rad miljoner för att ytterligare propagera för borgerliga mot arbetarrörelsen fientliga uppfattningar. Den sekunderas av en liknande verksamhet, bl.a. från Industriförbundet och Verkstadsföreningen. De som har kapital till sitt förfogande kan alltså bedriva en omfattande verksamhet för att åstadkomma, som man själv säger, en verklig opinionsbildningseffekt bland skolans elever. Herr talman! Frågor i interpellationer skall ju enligt gängse regler utformas allmänt. Här är jag emellertid oförhindrad att till utbildningsministern ställa mera konkreta frågor: Vad anser statsrådet om den propagandakampanj för att påverka skolelevernas uppfattningar som bedrives av Svenska arbetsgivareföreningen och vars riktlinjer fastslagits i en treärsplan? Vilka atgärder avser regeringen att vidta? Enligt min mening borde denna kampanj föranleda bl.a. följande initiativ: 1. Utökad undervisning från skolans egen sida om arbetsmarknadsfrågor och organisationsförhållanden. 2. Atgärder för att eleverna i ökad utsträckning skall få ta del av material från lönarbetarnas organisationer. 3. Ätgärder för att de politiska partierna regelbundet skall få tillfälle att framträda inför eleverna, alltså inte bara under valkampanjerna.

Herr talman! Eftersom det är en utomordentligt viktig fråga vi har uppe till diskussion vill jag gärna något utveckla mitt interpellationssvar efter herr Hermanssons inlägg. Från skolans sida måste man självfallet ge parterna på arbetsmarknaden ett likvärdigt bemötande. Genom de mycket enhälliga beslut som har fattats i riksdagen om den nya skolan tror jag vi är överens om dessa principer. Jag tror inte att herr Hermansson har avsett nägonting annat, men för klarhetens skull vill jag understryka att man fär vara mycket försiktig så att man inte genom ingrepp mot en organisation skapar prejudikat för ingrepp i ett senare skede mot en annan organisation. Jag har tidigare i riksdagen i ett interpellationssvar till en facklig representant klargjort att jag ställer mig positiv till att skolan öppnar sig mot samhället och däri inbegripet att de fackliga organisationerna får möjligheter att komma till skolan och presentera sina åsikter om arbetsmarknaden och de värderingar som över huvud taget styr organisationerna. Det finns naturligtvis två olika uppfattningar om — det skall vi vara medvetna om — hur man skapar objektivitet. Den gamla uppfattningen har väl varit att man i skolan skall försöka att i varje läge gå en medelväg, att man skall utsläta framställningen hellre än att spetsa till den och att man skall undvika kontroversiella frågor och känsliga områden. Vi har väl lyckligtvis kommit bort från de metoderna. I stället försöker vi nu na fram till en öppen skola, där man redovisar olika ståndpunkter och där målsättningen skall vara att ge eleven en chans att bedöma de olika värderingar och uppfattningar som kan finnas på kontroversiella områden. I den äldre tiden, när fackföreningsrörelsen började sända företrädare till skolorna, då ställde skolornas ledning krav på att få granska manuskriptet innan vederbörande fick börja tala. Det är en omöjlig inställning, om skolan skall kunna ge utrymme för olika uppfattningar. Jag vill också understryka att läromedelsutredningen kommer att lämna sitt betänkande i slutet av detta år eller i början av nästa — jag skulle tro att det blir i januari nästa år. Man granskar för närvarande inte arbetshäften eller bredvidlitteratur av olika slag och därför självfallet heller inte material av det slag som herr Hermansson har tagit upp i sin interpellation. Det är de strikta läroböckerna som nu är föremål för granskning. Jag vet inte vad utredningen kommer att föreslå, om det blir fråga om en utvidgning eller inte, men det är naturligtvis svart och kanske också principiellt tveksamt om man skall gå in på en granskning av den form av trycksaker som det här är fråga om. Det måste i varje fall med de nuvarande reglerna vara läraren i samverkan med skolledning, andra lärare och elever som utformar undervisningen. Och när man far erbjudanden om medverkan av olika slag gäller det att se till att undervisningen blir objektiv genom att de andra ståndpunkterna ocksa redovisas. Jag vill sedan svara på herr Hermanssons tre frågor. På den första frågan, nämligen om skolan är beredd att utöka undervisningen om arbetsmarknadens problem och över huvud taget i samhällsinformationen, är mitt svar att de läroplaner som riksdagen har beslutat om under senare år ger utrymme för väsentligt ökad utbildning i det här avseendet. På den andra frågan, om jag är beredd att medverka till att man också från löntagarnas organisationer får presentera material, är svaret ett ja - det ingår redan i ett tidigare interpellationssvar, som jag nämnde för en stund sedan. Jag tror också att t.ex. fackföreningsrörelsen har intensifierat sina insatser för att ge information om sina malsättningar på arbetsmarknaden. Även den tredje frågan kan jag besvara positivt. Jag tror att det skett en mycket kraftig ökning när det gäller undervisningen om de politiska partierna, och jag tror att lärarna på den här punkten ocksa är beredda att bjuda in de politiska partierna — och kanske ännu oftare de politiska ungdomsförbunden. Jag är personligen mycket positiv till att man utnyttjar de möjligheterna på ett mycket omfattande sätt för att representanter för de olika politiska uppfattningarna själva skall kunna få redovisa sina värderingar. Herr talman! I övrigt tror jag att interpellationssvaret ger de klarlägganden som herr Hermansson har efterlyst.

Herr talman! Jag är också, som framgick av vad jag tidigare sade, anhängare av en öppen skola där eleverna själva skall ges en chans att bedöma olika värderingar och olika uppfattningar som finns hos organisationer och de politiska partierna. Jag vill tacka utbildningsministern för hans positiva svar på de tre konkreta förslag som jag ställde. Enligt hans mening ingår redan en del av de momenten i skolans verksamhet, men enligt min uppfattning återstår det fortfarande mycket att göra. Jag kan erinra om att man även från fackliga organisationers sida har tagit upp den här frågan. Jag har exempelvis ett uttalande av sammanslagningskonferensen för Sundsvalls och Söderhamns stora distrikt av Pappersindustriarbetareförbundet. Där antog man ett uttalande där man till att börja med varnar för den propagandakampanj som Svenska arbetsgivareföreningen har startat under sken av faktaupplysning, men där man samtidigt — och det tycker jag är det avgörande — tar upp krav på ökad undervisning i fackföreningskunskap, i organisationsförhållanden och i arbetsmarknadsfrågor. Man ställer en rad konkreta förslag, som jag hoppas att utbildningsministern uppmärksammar. Det finns bara en punkt till som jag skulle vilja ta upp, eftersom den har förekommit litet grand i pressdiskussionen kring de här frågorna. Diskussionen har bl.a. gällt det krav som också fanns i utbildningsministerns svar angående angivande av källan på det material som delas ut i skolorna fran olika håll. På materialet står för det mesta bara tre bokstäver. SAF. Det är inte säkert att de tre bokstäverna observeras och identifieras av skoleleverna i samtliga fall. Materialet är som sagt var mycket omfattande. och det har en sådan utformning att det mycket lätt smyger sig in i det övriga material som tillhandahälles genom skolans egen försorg. Jag anser inte att det är en väsentlig fråga hur omfattande märkningen av materialet är. även om jag kan instämma i kravet att det bör finnas en sådan märkning. Det viktiga i sammanhanget är faktiskt att en organisation på arbetsmarknaden utnyttjar den ställning som den har i manga människors ögon som en icke partipolitisk organisation till att driva en rent politisk propaganda. Varför detta smygande med den borgerliga propagandan? Det vore, herr talman, hederligare att de borgerliga partierna framträdde öppet i skolorna och inte bakom Svenska arbetsgivareföreningens breda rygg. som de nu gör i den här propagandan.

Herr talman! Herr Källstad har frågat chefen för utbildningsdepartementet om han är beredd medverka till att de juridikoch religionskunskapsstuderande som är inskrivna vid Lunds universitet men har sin undervisning förlagd till Göteborg även i fortsättningen ges möjlighet att erhålla studiemedel. Enligt fastställd ärendefördelning ankommer det på mig att besvara frågan. De av riksdagen fastlagda principerna för utformningen av det direkta studiesociala stödet innebär att detta är kopplat till utbildning som anordnas enligt beslut av statsmakterna eller med mera omfattande statligt bidrag. Det är förenat med betydande principiella och praktiska svårigheter att gå ifrån denna ordning och därmed upplösa sambandet mellan politiken på det studiesocialu området och politiken i fråga om den samhälleliga utbildningsorganisationens utbyggnad. I skilda sammanhang under de senaste åren har frågan om anordnande av universitetsutbildning i juridik och religionskunskap i Göteborg prövats av universitetskanslersämbetet och statsmakterna. Denna prövning har inte lett till att sadan utbildning kommit till stånd inom ramen för universitetsorganisationen i Göteborg. Jag vill tillägga att rektorsämbetet vid universitetet i Lund den 11 augusti 1971 efter samräd med centrala studiehjälpsnämnden utfärdat vissa Övergängsbestämmelser för de juridikstuderande som skrivits in vid universitetet och beviljats studiemedel för studier vid universitetet men bedriver studierna vid kurser anordnade av Stiftelsen Kursverksamheten vid Göreborss umversitet. Centrala studiehjälpsnämnden kommer vidare ati inom kor! avge yttrande till Kungl. Maja över en nyhgen inkommen tramställning av likartat slag tran företrädare för Göteborgs teologgruppy

Det förhåller sig ju så att Stiftelsen Kursverksamheten vid Göteborgs universitet tog kontakt med representanter för juridiska fakulteten vid Lunds universitet för att i samarbete med Lund arrangera kurser i juridiska ämnen — rättshistoria, nationalekonomi osv. Och de kom ocksa till stånd fr.o.m. vårterminen 1968. Höstterminen 1971 deltar cirka 150 elever i den propedeutiska kursen och antalet juris studerande är denna termin sammanlagt vid olika kurser inte mindre än 407, uppdelade pa olika kurser. Utom den propedeutiska kursen är det bl.a. civilrätt I, civilrätt III och offentlig rätt. Generellt har hela tiden gällt och gäller fortfarande att undervisningen förmedlas av lärare från fakulteten i Lund, och den motsvarar den undervisning som studenterna i Lund kommer i åtnjutande av. Examinationen i Göteborg äger rum vid samma tillfälle som i Lund och med identiska tentamensuppgifter. Alltsedan juristutbildningen i Göteborg tog sin början — vårterminen 1968 — har studiemedelsnämnden i Lund beviljat studiemedel för de deltagande studenterna, och flera studenter har angivit i sin ansökan vilken utbildning de bevistat. Det är således inte bara av förbiseende som dessa studiemedel har utgått. Den 29 mars i år avslog centrala studiehjälpsnämnden en ansökan från en student som överklagat en tidigare avslagen ansökan. Studenten angav i sitt överklagande att han deltog i den utbildning som ges i Göteborg. Detta togs av centrala studiehjälpsnämnden upp som första skäl för avslag på studentens ansökan. Avslaget motiveras med att bildningsförbundens akademiska kurser inte finns upptagna i studiemedelsförordningens förteckning över studiemedelsberättigande utbildning. Frågan har därmed kommit att gälla definitionen på universitetsstuderande, något som de juridikstuderande i Göteborg anser sig vara genom sin starka anknytning till universitetet i Lund.

vilket alltså innebär att de juridikstuderande i Göteborg löper risk att tvingas till Lund för att symboliskt bevista obligatorisk undervisning, som redan har givits av samma lärare i Göteborg, samt att resa till Lund för att tentera, vilket kan inverka menligt på resultatet. Det finns såvitt jag förstår inga planer på att upphöra med utbildningen. Det förtjänar att påpekas att det föreligger risk för social snedrekrytering då endast ekonomiskt oberoende elever utan allvarliga komplikationer i fortsättningen kan genomgå utbildningen i Göteborg. När det sedan gäller de teologistuderande, som också har aktualiserats, har det utgått besked från studiemedelshämnden i Lund till de studerande vid Stiftelsen Religionsvetenskapliga institutet i Göteborg att de, enligt direktiv från centrala studiehjälpsnämnden, inte har rätt att få studiemedel enligt gällande studiemedelsförordning. Grundmotivet till studiemedelsnämndens beslut är att studierna inte bedrivs på universitetsorten, alltså inte i Lund. För de flesta av de studerande innebär detta problem av ekonomisk och social natur, och en eventuell förflyttning till Lund är för flertalet omöjlig. Det är såvitt jag kan förstå ett missförhållande som bör kunna rättas till. Enligt beslut av teologiska fakulteten i Lund, protokoll av den 9 september 1971 § 94. har denna godkänt att teologiska studier fram till teologie kandidatexamen fär bedrivas vid Religionsvetenskapliga institutet. men detta omöjliggörs nu för många. De religionskunskapsstuderande är i samma belägenhet i Göteborg. De som nu studerar 40-poängskursen i religionskunskap har också kommit in i stora svärigheter genom att de inte kan få statliga studiemedel för sina studier, vilka bedrives med hjälp av iärare från Lund. Nu har alltså statsrådet Moberg svarat, som jag tycker ganska undvikande. Såvitt jag vet har universitetskanslersämbetet tillstyrkt att religionskunskapskurser skulle kunna få anordnas vid Göteborgs universitet. Detta har dock inte kommit till ständ genom departementets beslut i frågan.

Dessa bestämmelser kan emellertid, såvitt jag förstår, bara gälla någon termin, och de är alltså otilltredsställande. Det förhåller sig ju så, att man bedriver akademiska studier med akademiska lärare från Lund, och det sker med sanktion från fakulteterna, bäde den juridiska och den teologiska fakulteten. Det är väl någon formalistisk snedvändhet i detta att de inte kan få studiemedel. I stället för att 400 juridikstuderande och 100 religionskunskapsstuderande reser till Lund, så reser ett dussintal lärare från Lund till Göteborg för att meddela undervisning av exakt samma slag som sker i Lund. Jag hade hoppats få ett mera positivt svar, nämligen att de här eleverna skulle kunna få statliga studiemedel, dvs. att en ändring skulle kunna komma till stånd som skulle ge dem möjlighet att fortsätta sina studier i Göteborg.

Herr talman! Jag anser inte att mitt svar är undvikande. Jag anser att det är ganska klart. Det har den innebörden att statsmakterna — regering och riksdag - fastställer de platser där högskoleutbildning skall bedrivas. Herr Källstad vet lika väl som jag att vi har diskuterat i riksdagen vid flera tillfällen, om det skulle bli juridisk utbildning i Göteborg. Riksdagen har sagt nej. Så startar man en verksamhet inom det frivilliga utbildningssystemets ram, och det har jag ingenting emot. Men att via beslut om studiemedel få sanktion för att detta är en helt likvärdig utbildning är inte en väg som vi kan använda oss av. Vi har sagt — jag upprepar det, och det framgår av svaret — att det är regering och riksdag som skall fastställa var den högre utbildningen skall bedrivas i de former som medger rätt till studiemedel.

Men kanslersämbetet, som har haft den här frågan för prövning, har inte ansett att den verksamheten skall stå under kanslersämbetets tillsyn. Jag har sagt till dem som uppvaktat mig, studenter som känner sig litet lurade — och jag kan förstå att de känner sig lurade — att vad vi kan göra i den här svåra situationen är att försöka klara deras personliga läge. Därför utfärdas nu övergångsbestämmelser för dem som har givit sig in i det här på villkor som egentligen inte gällt men som de trott gälla. Vi har gjort det för juristerna, och jag hoppas att vi kommer att kunna göra det också för teologerna. Det senare ärendet är inte slutbehandlat. Det ligger, som jag sade i svaret, i centrala studiehjälpsnämnden för prövning. Jag hoppas att vi skall finna en anständig lösning för de studenter som har gått in i den här utbildningen på premisser som för deras del inte klargjorts ordentligt.

Herr talman! Vi som under flera år här i riksdagen arbetat på att få juristutbildning till Göteborg har faktiskt fått rätt i det avseendet att det finns ett mycket stort underlag för sådan utbildning. Det är inte mindre än 400 juridikstuderande i Göteborg, och ungefär hundratalet studerar religionskunskap och vissa teologiska ämnen. Det finns alltså ett stort underlag för denna utbildning. Om man sedan gär till centrala studiehjälpsnämndens protokoll av den 30 juni i är framgår där att Stiftelsen Kursverksamheten vid Göteborgs universitet inte är upptagen i förteckningen över studiemedelsberättigade läroanstalter. och det är naturligtvis riktigt. Men denna institution är ju bara ett administrerande organ. Samma gäller beträffande teologi och religionskunskap. Religionsvetenskapliga institutet i Göteborg och Svenska kyrkans studieförbund är bara administrerande organ. Men i bada dessa fall är det lärare fran Lunds universitet som kommer dit och haller kurser enligt studieplaner vid Lunds universitet. Jag menar att dessa extramurala studier borde vara studiemedelsberättigade. De horde kunna betraktas såsom studier vid Lunds universitet. Därtill kommer att vuxenutbildningens möjligheter ökas genom detta arrangemang. Man har familj i Göteborg där man bor, och man kan inte så lätt resa till Lund. Vidare skulle jag vilja framhålla att den tolkning som centrala studiehjälpsnämnden givit § I i studiemedelstörordningen leder till rätt egenartade konsekvenser, vilket förhällandet i Göteborg visar. Man säger i protokollet av den 30 juni att enbart inskrivning vid Lunds universitet inte gäller som rätt till studiemedel. utan minimikravet är att man deltar i obligatorisk undervisning och examination vid läroanstalten. Jag förmodar att detta skall betyda att man måste befinna sig geografiskt sett i Lund. Men det finns utbildning som inte har obligatoriska kurser eller mycket få obligatoriska moment, t.ex. vissa naturvetenskapliga ämnen. Sådana studeranden skulle då kunna studera på annan plats än studieorten och erhälla studiemedel, och detta kan inte vara riktigt. Jag tar fasta på att statsrådet Moberg i sitt andra inlägg sade att han hoppas på en anständig lösning av dessa förhållanden. Det är också min förhoppning att man snarligen skall komma fram till en sådan anständig lösning som gör det möjligt för dessa studerande att också erhålla statliga studiemedel.
Herr talman! Först vill jag rent principiellt säga att jag inte anser att detta är platsen och tillfället att diskutera det sätt varpå en av våra centrala myndigheter sköter sina angelägenheter. Jag kan inte ge mig in i en diskussion med herr Källstad om tolkningen av ett beslut. Min allmänna bedömning är att nämndens olika ställningstaganden helt står i överensstämmelse med de allmänna principer efter vilka nämnden har att agera. Herr Källstad sade i sitt andra inlägg inledningsvis något som i och för sig är tänkvärt, nämligen att man har anledning att gång efter annan pröva det sätt varpå vi lokaliserar utbildningen, varpå vi kopplar utbildningsmöjligheterna med möjligheterna till studiemedel. Jag tycker att det är en fullt rimlig fråga att ställa sig. Den skall vi diskutera i sitt sammanhang. Den skall vi inte diskutera utifrån försök att kringgå nuvarande bestämmelser, ty det är det fråga om här, utan det skall vi diskutera när vi har ett principiellt förslag på bordet. Och det får vi ganska snart. I 1968 års utbildningsutrednings kommande betänkande får vi bl.a. synpunkter och förslag på den fortsatta utvecklingen av universitetsoch högskoleväsendet ur regional synpunkt. Där finns det anledning komma tillbaka till de principiella frågor som herr Källstad nu inledningsvis berörde. Men jag upprepar att det måste vara någon ordning på det sätt varpå vi handhar dessa känsliga och viktiga frågor. Nu gällande bestämmelser ger inget underlag för studiemedelsbevillning åt den typ av verksamhet som bedrivs i de tva aktuella grupperna i Göteborg.

Herr talman! Herr Angström har frågat om jag är beredd att snabbt ta upp till omprövning formerna för det begränsade investeringsstödet för det norrändska jordbruket. så att detta kan utgå till s.k. deltidsiordbruk och vid nyetablering. Stödet till jordbruket i norra Sverige har nyligen varit föremål för översyn av en särskild utredning. Utredningen var enig i sitt förslag om hur stödet borde utformas. Våren 1971 förelades riksdagen propositionen 74 angående stöd till jordbruket i norra Sverige, m.m. Propositionen överensstämde i stort sett med utredningens förslag. När det gäller investeringsstödet till företag med begränsade utvecklingsmöjligheter gick propositionen t.o.m. längre än utredningen. Sädant stöd föreslogs nämligen för ett större geografiskt område än vad utredningen hade tänkt sig. Riksdagen godkände propositionens förslag rörande det s.k. begränsade investeringsstödet. Detta började sålunda tillämpas den 1 juli 1971 och har alltså prövats under mycket kort tid. De erfarenheter som vunnits på denna tid ger mig inte anledning att ompröva formerna för stödet.

Herr talman! Jag tackar jordbruksministern för svaret på min interpellation. I sitt svar hänvisar jordbruksministern till att stödet till det norrländska jordbruket prövats under mycket kort tid och att någon anledning till omprövning inte finns med den korta bakgrunden. Att jag redan nu tar upp de speciella frågor som jag har aktualiserat i min interpellation beror på att arbetslösheten är mycket stor i det norrländska inlandet och att allt fler människor nu ser jordbruket som en realistisk försörjningsmöjlighet. Det är också fallet med den unga generationen. Den proposition som jordbruksministern lade fram under vårriksdagen och som avsåg stöd till jordbruk i norra Sverige var en i stora delar bra proposition, och påtagliga resultat har redan nu visat sig. Man kan i korta drag beskriva de beslutade åtgärderna så att de avser att intensifiera jordbruket i de delar av Norrland som har de bästa förutsättningarna och att lämna stöd av mer kortsiktig natur i inlandet för att förbättra den nuvarande jordbrukarens situation. Det är på den senare punkten som jag anser att en ändring är befogad. För varje dag som går blir det allt klarare vilken betydelsefull roll inlandsjordbruket spelar för sysselsättningen och försörjningen, och då oftast som deltidsjordbruk i kombination med skogsbruk. Jag vädjar till jordbruksministern att inte betrakta inlandsjordbruket i Norrland och vissa andra delar av landet som en tillfällig sjuka utan att ge det en reell chans på sikt. Fastslå att en ung människa som har intresse och fallenhet för näringen skall få fortsätta med exempelvis faderns jordbruk och att samhället även här skall hjälpa till med framåtsyftande investeringar! Samma är förhållandet med deltidsjordbruket. Sysselsättningsbilden för en jordbrukare i inlandet är ofta denna. Han och hans familj sköter jordbruket tillsammans, och under vissa bråda tider är familjeförsörjaren heltidsarbetande i jordbruket. Men vintertid finner vi honom oftast i skogen, som byggnadssnickare eller anläggningsarbetare, och under våren ger flottning ofta huvudinkomsten. Det är alltså de olika försörjningsmöjligheternas väg som inlandsbon måste vandra för att få en högre nettoinkomst, varvid inkomsten från brukningsdelen ofta är lägst. Sedan urminnes tider har vi norrlänningar lärt oss se olika försörjningsgrenar som en enhet: jakt och fiske, jord och skog, turism och de andra arbeten som finns att tillgå. Även om vi skulle lyckas få en ökad industrialisering i glesbygden tror jag att den här bilden, som jag har beskrivit. kommer att vara vanlig i området och, vill jag säga, också en förutsättning för att inlandet skall överleva. Den begränsning av investeringsstödet som jag talar om verkar så, att stöd bara kan utgå till den nuvarande brukaren och alltså inte till den nyetablering som en jordbrukarson eller dotter kan vilja göra för att fortsätta på gården. Därmed åstadkommer man en begränsning i tid för det norrländska jordbruket. Med den nuvarande jordbrukargenerationens frånträdande kommer också jordbruksdriften i området att upphöra. Det finns i dag en stor grupp unga människor som vänder sig till lantbruksnämnderna och annan arbetsrådgivning för att få en orientering om framtidsmöjligheterna. Inte minst miljödebatten har bidragit till det. Men med den kortsiktiga inriktning som jordbruksstödet har finns det numera ingen möjlighet att ge de unga ett gensvar. En annan synpunkt: Det förhållande som jag har beskrivit drabbar även de människor som är indirekt sysselsatta i jordbruket. Jag kan ta exemplet Vilhelmina. Där är i dag i olika förädlingsgrenar inom jordbruket ca 125 personer sysselsatta; det är på mejeriet, slakteriet och Lantmannaförbundet som dessa arbetare finns. Men finns det inte någon framtid för jordbruket i inlandet, så finns det ingen framtid för dessa arbetare heller. Herr talman! Jag vill sammanfatta mitt anförande på följande sätt: Skall det norrländska inlandet kunna överleva, måste vi i fortsättningen se jordbruket som ett realistiskt försörjningsalternativ. Jordbrukspolitiken måste då få en inriktning som stöder satsningar på framtiden. Olika kombinationsmöjligheter i fråga om arbeten blir även i fortsättningen för många människor enda vägen att nå en godtagbar försörjningsnivå, och jordbruket är basen för detta. Denna typ av kombination av olika försörjningsvägar diskuteras också i den s.k. glesbygdsutredningen, men arbetslösheten är stor i Norrland, och snabba åtgärder är av nöden. Den stimulans för framtiden åt jordbruket som jag skisserat skulle få en mycket god effekt, och jag vädjar till jordbruksministern att ta frågorna under omprövning.

Herr talman! Jag vill med några ord kommentera interpellationen och det svar som har getts. Tillkomsten av det speciella Norrlandsstödet för inre rationalisering var mycket bra. Vi som bor inom området känner till att ett sådant behov har förelegat, så vi hälsade det beslut som tillkom på jordbruksministerns initiativ — han tillsatte en utredning — med stor tillfredställelse. Nu säger jordbruksministern i sitt svar att han kanske inte ännu är beredd att ompröva det här beslutet. Det har gått för kort tid för att man skall kunna dra några slutsatser av det hela, menar han. Om jag tittar på utvecklingen i Norrbotten sedan beslutet tillkom i riksdagen och stödreglerna började gälla, så finner jag att ett relativt stort antal ansökningar om det s.k. B-stödet har lämnats in till lantbruksnämnden, och det är gott och väl. Jag vet att det i Norrbotten finns personer som ansett att det är för få ansökningar som har kommit in. Man menar att det kanske skulle ha varit många fler. Det finns i alla fall ett drygt hundratal såvitt jag känner till. När man bedömt dessa ansökningar för att avgöra vem som skall få stödet, har man mött vissa praktiska problem. Det har sagts att det vid den praktiska bedömningen visat sig finnas risker för kollision mellan 1967 års jordbruksbeslut och det beslut som riksdagen fattade i våras om det speciella Norrlandsstödet. Man syftar bl.a. på den passus i propositionen och riksdagsbeslutet där det sägs att stöd bör kunna utgå till sådan brukningsenhet som inte inom överskådlig tid erfordras för rationaliseringsändamal. I flera fall har jag fått personliga samtal från människor som sökt — men blivit avvisade på grund av just denna passus som reserverar brukningsenheten för framtida rationaliseringbehov. Jag tror att det är mycket viktigt att generositeten finns vid tolkningen av riksdagsbeslutet och de intentioner som utredningen hade. Jordbruksstödet och över huvud taget jordbruksnäringen i övre Norrland får inte ses isolerat, utan man måste se jordbruket som en del av lokaliseringsoch regionalpolitiken. Jag skulle därför vilja få mer belyst hur jordbruksministern ser på denna bedömning. Det är speciellt viktigt att man i inlandet får en generös tolkning av riksdagsbeslutet och tillämpningen av 20 8 i rationaliseringskungörelsen. Inlandet står ju också utanför möjligheterna att få detta särskilda KR-stöd.

Herr talman! Den fräga som tas upp i ena delen av herr Angströms interpellation rörande stödet åt deltidsjordbrukare var ju föremäl för en rätt grundlig diskussion i våras, då riksdagen voteringsmässigt avgjorde frågan. Men jag skall ändå anföra en del synpunkter. Herr Ångström tar upp två problem och herr Stridsman tar upp ett; jag skall försöka kommentera samtliga tre. Herr Angström vill att stödet skall kunna gälla vid nyetablering av jordbruk. Det anser jag är både principiellt och praktiskt felaktigt. Detta stöd har ju tillkommit för att just hjälpa de småbrukare uppe i Norrland som rimligtvis inte kan skaffa sig en annan sysselsättning men som har ett jordbruk vilket ger alldeles för dåliga inkomster. Jordbruken är inte heller lämpade att för dagen läggas samman till en större enhet. Då har vi alltså satt in stödet så att den nuvarande brukaren med bidrag och län kan utöka verksamheten så långt det går på den begränsade enhet som det är fråga om. Det är alltså en kortsiktig hjälpåtgärd för den nuvarande generationen av ägare till dessa jordbruk. Att låta en ung människa som är intresserad av jordbruk ta över ett alldeles ofullständigt jordbruk, som alltså på sikt inte kan vara bärkraftigt, och låta vederbörande få statligt stöd och bidrag för att starta med detta kan inte vara riktigt. För dem som är intresserade och unga och vill ägna sig åt jordbruk gäller ju jordbrukspolitiken, att man skall åstadkomma rationella enheter, som är på sikt bestående och som ger en dräglig inkomst åt brukaren. Inom utredningen och även inom riksdagen rådde ju full enighet i fråga om detta stöd: det gäller den nuvarande generationen av jordbrukare uppe i åren. Av herr Angströms inlägg fick man intrycket att söner inte skulle få lov att överta ett jordbruk efter fadern. Men det är ingenting som hindrar detta - tvärtom. En jordbrukare som får det här stödet, de här lånen, det här bidraget, den här statliga satsningen lämnar ju detta efter sig till sina arvingar, och det är ingenting som hindrar att de fortsätter med jordbruksdriften. Vi lever i ett fritt land, och de får fortsätta driften. Men det är klart att för dem blir det kanske inte en tillfredsställande försörjning, för det är som jag har sagt: Denna jordbruksenhet är begränsad, och det stöd man nu ger sträcker sig så langt man kan gå med hänsyn till storleken och möjligheterna. Jag tycker därför att vi skall hålla isär detta. Den nuvarande generationen skall ha stödet. men det är klart att det är dessa människors egendom och att deras barn får ta över det. Att det däremot skulle vara riktigt att nyetablera på dessa enheter kan herr Angström inte övertyga mig om. Jag tycker det är principiellt felaktigt. I fråga om deltidsjordbrukarna har vi enligt min mening varit utomordentligt generösa. Först och främst skall man komma ihåg att det prisstöd som utgår över budgeten — till mjölk, till fläsk, till kött — i Norrland går till deltidsjordbrukare och till alla jordbrukare, så det stödet har de oberoende av om de har någon annan sysselsättning vid sidan om. Men när det gäller dessa direkta bidrag för att bygga ut verksamheten och dessa lån har vi sagt, att då måste man ändå hämta huvudparten av sin försörjning från jordbruket och skogsbruket på brukningsenheten. Vi har gått så långt att vi sagt, att hämtar de 50 procent av sin inkomst från jordbruket -- all right, då får de det här stödet och dessa bidrag. Herr Angström omnämnde en person som vissa tider är heltidsarbetande i jordbruket och andra tider har skogsarbete och sådant. Det kan mycket väl hända att han kommer i fråga för stöd. om han hämtar 50 procent av sin inkomst från det egna jordbruket och skogsbruket. På den punkten har ju riksdagen redan i år så att säga voteringsmässigt tagit position och stött regeringens uppfattning, att detta är en rimlig ordning. De måste ändå hämta huvudparten av sin försörjning fran jordbruket. Därmed har jag kommenterat herr Angströms tvä fragor och angett min principiella syn på dem. Men anledning av herr Stridsmans fråga vill jag säga, att det är naturligtvis riktigt att en kollisionsrisk finns, men jag vill inte säga att den är stor. Jag kan inte föreställa mig att någon i detta hus har en annan mening än att om ett jordbruk skall kunna vara bestående, sä måste det byggas upp till en rationell enhet. Enligt min mening är detta också enda chansen för jordbruket i Norrland på sikt, och därför måste man självfallet i alla de fall, där man har en chans att förena två ofullständiga enheter till en stor enhet, utnyttja denna. Nu visar det sig emellertid att de fall, då avslag skett på grund av att enheten bör användas för strukturrationaliseringsändamål, inte är så många. Under den korta tid som verksamheten hittills har fungerat har det kommit in 278 ansökningar om stöd och bidrag. Det är mycket bra, men det finns utrymme för mera. Det visar att det föreligger ett behov och ett intresse. Av de ansökningar som avslagits har jordbruksnämnden i fyra fall sagt, att dessa jordbruk inte kan få bidrag därför att de har en sådan utformning, storlek och ett sädant läge att de rimligtvis när de blir lediga måste användas för strukturrationaliseringsändamål. Det gäller alltså fyra fall. Jag kan därför inte finna att lantbruksnämnderna varit så stränga och bokstavsträliga så att de åberopat denna bestämmelse i särskilt stor utsträckning. Sannolikt har det här rört sig om alldeles uppenbara fall, och därför har stöd inte kunnat lämnas. Jag har därmed, herr talman, kommenterat de tre frågor som aktualiserades och anser att erfarenheten från den korta tid som stödformen existerat har visat att det är en bra stödform. Jag har förmärkt, om jag får tro de rapporter jag fått, att den har åstadkommit en inte så liten optimism bland jordbrukarna i de här delarna av vårt land.

Herr talman! Jag skulle egentligen inte lägga mig så mycket i den här diskussionen, men eftersom frågan är ytterst aktuell även för oss i Värmland vill jag gärna poängtera en sak. Jag hälsar med tillfredsställelse den omständigheten som jordbruksministern nämnde, nämligen att områdets storlek för dessa insatser ökades och omfattar även vårt län. Även om vi inte sett så stort resultat av det ännu, tror jag det är bra att denna utvidgning har skett. Det har sagts att jordbruk och skogsbruk hör ihop och att det ofta är svårt att särskilja vad en person egentligen jobbar med. Det är alldeles riktigt. Jordbruksministern har vidare redogjort för själva rationaliseringesstödet, det särskilda stödet, och stödet till deltidsjordbruken. Ute i det praktiska livet är den största svårigheten att alltför små möjligheter föreligger för en successiv utbyggnad av ett jordbruk. Bland jordbruksinnehavare i olika åldrar kan det finnas en yngre människa, som vill satsa på ett större jordbruk, men han har inte tillräckligt med jord i området. Han kan inte heller få det under de allra närmaste aren. Inte heller har han då möjligheter att få stöd och bidrag så att han kan sätta i gång. Följden blir att innan han får så mycket jord att stödmöjligheter föreligger har alltför mycket åker växt igen. Då är det alldeles för sent att sätta i gång. Det är på den punkten som den nuvarande jordbruksrationaliseringen brister allra mest, sävitt jag kan se. Därför är det nödvändigt att man till deltidsjordbrukare, som herr Angström var inne på, ger ett stöd för att hjälpa dem att så småningom bygga ut ett bättre jordbruk. Det måste ske successivt. Varför det? Jo, därför att brukningsenheterna i Värmland, speciellt i de bygder jag kommer ifran, liksom såvitt jag förstår i Norrland. är alldeles för små och alldeles för många. De är så många och så små att det inte zär att klara problemet på en enda gäng. Man kan inte tänka sig att de är till salu samtidigt. Därför behövs det ett system som möjliggör en successiv uppbyggnad. Det var detta jag ville poängtera.

Herr talman! Det går en klar principiell skiljelinje mellan jordbruksministerns uppfattning och min uppfattning i denna fråga. Jag anser att de åtgärder som sätts in för jordbruket i inlandet också skall kunna verka på längre sikt. Jag tog exemplet med sysselsättningen i Vilhelmina, där cirka 125 personer är sysselsatta i indirekta arbetsuppgifter för jordbrukets räkning. Sviktar denna del av inlandsjordbruket, som till överväldigande del är helt uppbyggd på deltidsjordbrukare och småjordbrukare, blir dessa arbetare friställda. Redan nu uttalas det starka varningar för att denna tendens är på gång. Om man ser sysselsättningssituationen i sin helhet, skulle det vara ett mycket svårt avbräck för bygden och för inlandet.

Detta anses strida mot lagen, och dessa kommuner har också fått ett straff utmätt åt sig genom att viss del av skatteutjämningsbidraget innehållits. Att kommunerna i alla fall sökt ge stöd tycker jag talar för att de människor som bygger och bor och som är ansvariga för samhällsutvecklingen i inlandet har sett detta som en mycket betydelsefull angelägenhet. Den typen av jordbruk har en stor uppgift att fylla för sysselsättningen och försörjningen i området. Jordbruksministern sade också att de nuvarande bestämmelserna inte hindrar en son att överta faderns jordbruk. Ja, det är fullt klart att han har rätt att göra det. Men om han sedan i sin optimistiska framtidssyn vill förbättra faderns jordbruk - ungdomar har ofta nya idéer — får han inte tillgodoräkna sig investeringsstödet, eftersom detta är avsett för den nuvarande brukaren och inte för sonen. Jag tycker att man mäste se de lokaliseringspolitiska åtgärderna i inlandet som en enhet. Där gör man försök att uppnå en viss industrialisering. man vidtar andra åtgärder, såsom åtgärder för att skapa beredskapsarbeten för att trygga sysselsättningen under särskilda krisperioder. Jag tycker det är synd att den här typen av jordbruk inte får ett rejält stöd. Jag tror att det vore den lokaliseringsäåtgärd som skulle ge den snabbaste och varaktigaste effekten av alla de vidtagna åtgärderna.

Herr talman! Jag tycker att det är värdefullt att jordbruksministern erkänner den kollisionsrisk som föreligger mellan 1967 års riksdagsbeslut och årets beslut om Norrlandsstödet för inre rationalisering. För att man på den här punkten skall kunna fullfölja utredningens, propositionens och även riksdagsbeslutets intentioner tror jag att det är viktigt att man i tolkningen visar generositet. Jag har inga bevis för att lantbruksstyrelsen vill styra, men jag har en känsla av att man kanske från lantbruksstyrelsens sida visat en viss strävsamhet på detta område. Jag tror att just tillämpningen är det viktiga när man skall gå ut på fältet och så att säga fullfölja riksdagsbeslutet. Jag sade att drygt hundratalet ansökningar hade kommit in till Norrbotten. Denna siffra framgick vid en föredragning som vi fick inför landstinget. Jag vet inte om mycket har hänt senare. Jordbruksministern nämnde 278 ansökningar. Gällde dessa Norrbotten eller gällde de hela stödomrädet? Sedan sade jordbruksmimnistern att det endast var tyra ansökningar som hade gått till jordbruksnämnden. Det var väl en felsägning, eftersom det mäste vara lantbruksstyrelsen eller nägon annan central myndighet som givit avslag på det hela. Jag har i alla fall personligen träffat rätt mänga som säger att man redan på det förberedande kontaktstadiet fatt avslag på begäran just om stöd till inre rationalisering.

Herr talman! När det gäller antalet ansökningar som avslagits av lantbruksnämnden - sade jag Jordbruksnämnden var det en felsägning, eftersom denna inte handlägger några sådana här ansökningar - så var det alltså tyra ansökningar. De fyra ansågs inte kunna få stöd på grund av att det är så uppenbart att dessa jordbruk skall slas samman och inga i för framtiden bestående effektiva jordbruksenheter. Herr Stridsman har fortfarande bara en känsla och inga bevis för saken, men jag har siffror, som nog är bättre än känslor, herr Stridsman. Därför får vi tills vidare utgå från siffrorna. Herr Jonasson har egentligen givit mig alldeles rätt. Jag förstår detta för han år ju en klok man och en förnämlig iordbrukare. Han slog fast att vi i Värmland har alldeles för många och för sma jordbruk. Om man nu har den uppfattningen. herr Jonasson -- och den är ju riktig -— skall man då medvetet permanenta det tillstandet? Fler skall man medvetet se till att dessa enheter blir färre, större och effektivare och att de ger brukaren en dräglig inkomst? Svaret är väl »iälvklart Vi kan inte ha delade meningar, herr Jonasson. Det mäste vara på det sättet. Till herr Äneuström vill jag säga att den tanken aldrig föresvävat vare sig utredningen. regeringen eller riksdagen att man med det här stödet skulle stimulera unga månniskor att etablera sig på sådana jordbruk som inte är utvecklingsbara Herr Aneström will att stödet skall utformas så att det verkar pa längre sikt. Det vill jag också, men jag vill inte att det skall verka negativt på längiv sikt, utan det skall verka positivt pa det sättet att man tar fram bärkraftiga enheter. Skapar man inte bärkraftiga enheter i Norrlands inland, ar det inte möjligt att bedriva jordbruk på sikt Och vi har ändå ansvar för det. Sedan säger herr Angström att det är synd att sonen — jag hoppas att han också menade dottern som ärver ett Jordbruk, som alltsa är rationaliserat med hjälp av det stöd som vi har givit. inte har möjligheter att vidta atgärder tör ytterligare rationalisering. Men det är ju just det han inte kan! Den rationalisering, den förbättring som staten, samhället, nu ger en sådan jordbrukare gar ju till den yttersta gränsen för vad denna lilla enhet förmår Barnen får ärva företaget med de förmåner som ligger däri, men de har inga utvecklingsmöjligheter där, så frågan är egentligen inte intressant. Det stöd vi satt in, som fått ett positivt mottagande och som visar sig behövligt och effektivt, var för att hjälpa dem inom den nuvarande generationen jordbrukare som är uppe i åren. De skall ha möjligheter att stanna kvar och få en dräglig inkomst. Det gäller här, märk väl. jordbruk som har begränsade utvecklingsmöjligheter. Det var detta frågan gällde när riksdagen tog sitt beslut.
Herr talman! Jag ville bara säga ett par ord därför att herr Stridsman ville göra gällande att han hade en känsla av att lantbruksstyrelsen styrde nämnderna och angav hur de skulle handla. Den känslan tror jag her Stridsman år tämligen ensam om. När vi behandlade denna fråga i väras här i riksdagen, skedde det på grundval av ett utredningsförslag. Jordbruksministern visade sitt intresse för dessa frågor genom att gå längre än vad utredningen kommit till. Jag kan bara tala för lantbruksstyrelsens vidkommande. Vi har fått några få ärenden att ta ställning till — jag har inte antalet i huvudet, men det är ytterst få. Det har där visat sig att nämnderna har behandlat dessa frågor på det sätt som vi här hade förutsett. Jag kan försäkra herr Stridsman att i de ärenden som vi har prövat besvärsvägen har vi varit mycket generösa. Jag tror att vi vid något tillfälle har gätt sa pass nära gränsen att det vid besvär längre upp är tvivelaktigt om vårt beslut skulle ha stått sig Det är sanningen i denna fråga. De virtnesbörd vi fått ute från orterna talar om att detta stöd fyllt den funktion det var avsett att fylla. Bade herr Angström och herr Stridsman vet att lantbruksnämnderna är sammansatta av bl.a. jordbrukare som har att bevaka dessa intressen. Anser de att nämnderna inte handlar korrekt, har de möjligheter att föra ärendena för prövning i högre instanser. Jag vill nog säga att detta stöd har varit väl motiverat. och jag tror att jag kan göra mig till talesman för rätt många som uttrycker tacksamhet mot jJordbruksministerns utformning av detta stöd som kom i varas.

Herr talman! Jordbruksminmstern märker ord. Kanske jag avsiktligt också använde orden ”för manga”. Det är i sa fall mycket tacksamt för Jordbruksministern att koppla på. Om man ser våra nuvarande åkerarealer totalt måste man konstatera att med den mekaniseringsgrad och mekaniseringsmöjlighet vi för närvarande har blir det manga små jordbruk. De blir för små.

Jag tänker da på lånegaranti m.m. Jag vill för min del inte vara med om att driva bort människor på det sättet. Vi kan inte arbeta så. De bör få möjligheter att behålla fastigheterna och sin boplats så länge de vill. Men det betyder inte, herr jordbruksminister att jag vill vara med och medvetet permanenta detta. Det går helt enkelt inte, och det lönar sig inte heller. Anledningen till att jag tagit upp detta spörsmål är att vi mäste få ett bättre system i rationaliseringsbestämmelserna för att hjälpa jordbrukare i dessa bygder som kanske behöver en sammanläggning av 20-25 enheter men som inte kan få mer än ett par tre, kanske fyra fem att börja med. Det är da man stöter på svårigheterna. Jordbruksministern är ju från Halland, och där har man inte samma problem, men jag har sagt förr att jordbruksministern är välkommen till Värmland. Jag hoppas att han någon gång kommer dit så att vi tillsammans får studera förhållandena på ort och ställe. Då tror jag att problemet ocksu kommer att framstå ännu tydligare för jordbruksministern.

Herr talman! Jag vill understryka just de synpunkter som herr Jonasson har lagt på den successiva uppbyggnaden av brukningsenheter. Jag tror att det är den enda realistiska gång som vi har att vänta i dessa bygder, om vi skall få behålla jordbruket där. Beträffande deltidsjordbrukaren är det ju så att han behöver göra vissa investeringar för att kunna nyttiggöra sig det prisstöd som riksdagen beslöt under våren. En sådan satsning är självfallet nödvändig ibland för att de över huvud taget skall kunna fortsätta med jordbruksdriften. Mitt tidigare anförande har naturligtvis inte inneburit någon kritik av lantbruksnämndernas arbete. De har ju att helt rätta sig efter de utfärdade bestämmelserna. Slutligen sade jordbruksministern att siffror är bättre än känslor. Jag vill säga att fick man den rätta känslan för jordbruket i det här området och lade de rätta siffrorna så skulle effekten bli väldigt bra.
Herr talman! Jag haller med jordbruksministern om att siffror är alltid bättre än känslor. Men i detta speciella fall från Norrbotten som jag har tagit upp kan jag i alla fall inte underlåta att tala om att jag har kontaktats av fler än de fyra som enligt jordbruksministerns besked fått avslag. Jag tycker att det viktigaste är hur vi skall kunna fullfölja intentionerna i utredningen, intentionerna i propositionen och i det beslut som fastlades i riksdagen. Då är det just tolkningsfrågan som kvarstär, och jag vill poängtera vikten av att tolkningen blir så generös som möjligt. Herr Persson i Skänninge gjorde gällande att jag sade att lantbruksstyrelsen vill styra det hela. Jag sade inte att lantbruksstyrelsen vill styra. Jag tror inte att man vill styra det hela. Jag sade däremot att jag har känslan av att de inte är riktigt generösa. Varför gjorde jag det? Om herr Persson läser propositionen 74, där man lägger fram förslaget om Norrlandsstödet, och ser på lantbruksstyrelsens remissyttrande så skall han finna att man där vill antyda just att rationaliseringskungörelsens bestämmelser inte skall tolkas på olika sätt i olika delar av landet. Man vill inte visa generositet i detta avseende utan gör vissa reservationer vid tolkningen av dessa bestämmelser. Jag ifrågasatte därför huruvida tolkningen är så generös som väl var avsikten både vid utredningen och i riksdagsbeslutet. Jag är tacksam för att herr Persson i Skänninge som ledamot i lantbruksstyrelsen medverkat till en välvillig bedömning av dessa fall. Jag vill få antecknat till protokollet att detta är mycket bra. Jag vill också säga att det är alldeles riktigt att jordbruksministern i ett avseende gick längre än utredningen, nämligen när det gällde det geografiska området.
Herr talman! Jag har egentligen inte mycket mer att tillägga än att för det första tacka herr Jonasson för hans inbjudan till Värmland, som jag självfallet skall utnyttja. För det andra vill jag med anledning av att herr Jonasson påstod att jag märker ord säga, att detta väl inte är så underligt, eftersom ord ju är det redskap vi arbetar med i detta hus. Då får man ju också märka de ord som framförs. Jag har inte någon annan möjlighet att diskutera med mina vänner här. Sedan vidgade herr Jonasson debatten till hela vår jordbrukspolitik, som självfallet är mycket intressant men som vi kanske inte har tid att diskutera just nu. Men rent principiellt är det ändå så att när samhällets organ får en ansökan om lån och bidrag — och jag talar nu inte bara om Norrlandsstödet utan om rationaliseringsstöd i allmänhet — måste man beräkna hur mycket jordbrukaren i fråga kommer att tjäna per timme och per år. Är denna inkomst så stor att han kan leva på den och betala de lån han får osv.? Det är många svåra avvägningar man skall göra i sådana sammanhang, och därför måste enligt min mening enheterna vara något sä när riktigt utformade redan från början. Sedan till herrar Ängström och Stridsman. Man skall skilja på känsla och känsla — att ha känsla av något är en sak men att ha känsla för något är en annan sak. Jag hade känsla för Norrland och föreslog ett effektivt stöd till Norrlandsjordbruket.
Herr talman! Får jag bara säga till herr Stridsman, som uppmanade mig att läsa lantbruksstyrelsens remissyttrande över det aktuella betänkandet, att jag gärna skall göra det. Vad som där står har jag inte nu i mitt minne. Självfallet kan dock en administrativ myndighet ha vissa invändningar mot att man i olika delar av landet har olika bestämmelser. Men vad lantbruksstyrelsen här fått göra är ju att utfärda de bestämmelser som skall gälla efter riksdagsbeslutets fattande. Och jag vågar påstå, herr Stridsman, att detta har gjorts helt i enlighet med riksdagsbeslutet. Jag har också den uppfattningen att lantbruksstyrelsens bedömning har varit ganska generös. Nu gör herr Stridsman gällande att han inte sagt att lantbruksstyrelsen vill styra det här. Låt oss nu inte diskutera vad herr Stridsman sade. Det kommer att återges i protokollet, och vi kan då studera det där.

Herr talman! Herr Jonasson har frågat om jag har för avsikt att vidta några atgärder som kan skydda skogsägare mot ekonomisk skada i samband med insektsangrepp på stormfälld skog. Som svar på herr Jonassons fråga vill jag meddela att regeringen för bekämpning av insektsskador i anledning av stormfällningarna är 1969 hittills har beviljat statsbidrag med 6,5 miljoner kronor. Jag kan nämna att regeringen vid konseljen den 19 november 1971 beviljade 100 000 kronor för inventeringar av skador förorsakade av granbarkborren. Inom skogsvärdsstyrelsen pågår inventeringar för att avgöra i vilken omfattning bekämpningsåtgärder måste sättas in. Förutom statsbidrag för insektsbekämpning kan skogsägaren få statlig garanti för lån, om det exempelvis är svårt att för tillfället få avsättning för det virke man måste avverka i samband med bekämpningen. Riksdagen beslutar om garantiram vid varje särskilt tillfälle. Vidare kan statsbidrag, om särskilda skäl föreligger, utgå till återplantering av det område man kan ha tvingats avverka vid bekämpningen. Frågan om förbättrat försäkringsskydd för skogsskador är föremål för överläggningar mellan representanter för skogsbruket och vissa försäknngsbolag. Enligt vad jag erfarit diskuteras även insektsskador i detta sammanhang. Staiens engagemang i samband med insektsangrepp på skog är som framgår av vad jag sagt redan stort, och jag anser det därför inte erforderligt att nu vidta ytterligare åtgärder.

Herr talman! Jag ber att få tacka jordbruksnunistern för svaret på interpellationen. Starka stormar fällde hösten 1969 rätt mycket skog i stora delar av värt land, men också snöbrott ästadkom en hel del skador redan på vären 1968. Det mesta av den skog som då bröts ner är då tillvarataget. men mycket ligger kvar och har legat kvar alltför länge. I det kvarliggande virket har insekterna fått en god utvecklingsplats. men den moderna maskintekniken vid avverkningarna har varit en starkt bidragande orsak. Stora obarkade virkesvältor har legat kvar liksom stora barkhögar, och där har insekterna haft goda utvecklingsplatser. Granbarkborren är väl den insekt som förorsakat de allra svaruste skadorna. Den sextandade barkborren har angnpit de små och friska träden, och den ättatandade har angnpit de stora friska träden. Det är framtör allt äldre granbestånd som angripits. och blånader hat uppstått som förstör virket. Av vad jag här har redogjort för framgar ocksa att de markägare som har tillvaratagit virket och i övrigt iakttagit en god virkesvard har fått bekymmer genom att vissa av rågrannarna inte har gjort sammalunda. De ekonomiska förlusterna synes bli stora. och många skogsägare ar djupt orvade. Träden torkar upp och dör. och det torkade virket kan inte användas till sagtimmer. Som framgär av jordbruksministerns svar, har statsmakterna uppmärksammat de här problemen, och sedan interpellationen väcktes eller närmare bestämt den 19 november har regeringen anvisat 100 000 kronor för inventering av skadorna. Inventeringen är nu i gång, och den kommer väl att visa skadeomfauttningen. Jag är glad för att dessa åtgärder har vidtagits. Men det är ofrånkomligt att också sätta in andra åtgärder. Avverkning måste nu ske på ett sådant sätt att insekterna inte kan vidareutvecklas. Virket maste barkas direkt och bortforslas liksom barkmassorna. Det är helt nödvändigt, om vi inte skall få en ännu kraftigare spridning av angreppen. Arbetslösheten är rätt stor för närvarande. speciellt bland skogsarbetarna. Här borde väl ändå staten kunna hjälpa till så att dessa finge sysselsättning. samtidigt som ett mycket angeläget arbete blev utfört. Stutsmakterna söker ju i manga fall arbetsprojekt i arbetslöshetsbekämpande syfte. Jag vill säga tydligt och klart att det är svärt att hitta ett mera meningsfyllt arbete än just detta. Det är bäst när människorna får arbete och dessutom kan göra så stor nytta. Avsättningen av virket är visserligen svag för närvarande, men virket skulle kunna huggas upp och hevaras. Avsättningsmöjligheter torde komma längre fram. Fran samhällets sida måste denna verksamhet stimuleras. ty den har stor nationalekonomisk betydelse Det skulle kunna ske i form av arbetsinsatser. lånemöjligheter. — skattestimulering etc. Beträftande arbetsinsatserna skulle staten kunna svara för en viss procent och skogsägarna för resten. Lån skulle också kunna beviljas på hyggliga villkor. Jordbruksministern har svarat att lånemöjligheter finns. och jag hoppas att de skall kunna genomföras utan allttör invecklade procedurer. Men även pa skattesidan skulle man väl kunnu överväga en viss avskrivning i sådana fall där skogen måste tas bort helt eller delvis. Jordbruksministern har också pekat på att det finns möjligheter att få anslag till återplanering. Vederbörande bör få upplysning om detta. Dessa atgärder är ganska bra. men det gar att åstadkomma ännu mera Jag vill säga att jag i stort sett är nöjd med jordbruksministerns svar, men iag hoppas att de ytterligare synpunkter som jag här anfört skall bli föremal för prövning.